Herr talman! Jag är givetvis mycket smickrad över att herr Alemyr buntar samman mig med fru Sundberg vi skulle ha sagt samma sak. Efter vad jag kan förstå var det huvudsakligen ordet ”äntligen” som vi hade gemensamt i våra anföranden, vilka eljest utgick från helt olika aspekter.

Herr Alemyr har i alla fall klart sagt att man har skrivit detta, och jag kan inte finna annat än att han måste vidhålla det. Därför är ordet ”äntligen” värt att använda i detta sammanhang. Det gäller något som vi länge har velat få till stånd.

Herr talman! I motionen 346 av herr Fälldin m.fl. begärs en översyn av läroplanerna för teknisk utbildning i syfte att förbättra kunskaperna om människans fysiska och psykiska förmåga. Utskottet har före behandlingen av denna motion remitterat den för yttrande till flera olika institutioner och myndigheter. Därvid har framkommit att det redan i dag finns utrymme för denna speciella undervisning på ett flertal områden och att den på andra tekniska utbildningsområden, såsom civilingenjörsutbildningen, är under uppbyggnad. Samtliga instanser understryker betydelsen av att alla de frågor som hör ihop med Nr 127 arbetsmiljön och den arbetandes situation i denna måste ägnas stor E Onsdagen den uppmärksamhet och utvecklingen följas noga på området. Detta är 29 november 1972 betydelsefullt för all utbildning, så att den enskilde arbetstagaren bättre kan bedöma sin egen situation i arbetet. Det är dock viktigast att de människor som i sitt yrke, de må vara t.ex. tekniker eller arkitekter, skapar andra människors arbetsmiljö har fullgoda ergonomiska kunskaper. Deras insatser är avgörande för arbetsplatsens anpassning efter människans fysiska och psykiska förmåga, men de bör naturligtvis också i detta arbete ta i tjänst andra vetenskaper som är människonära. Av utskottets skrivning framgår att utskottet delar vår uppfattning att ergonomin har en stor och ökande betydelse i utbildningen. Utskottet hänvisar till den uppmärksamhet som frågan enligt remissinstanserna ägnas från olika utbildningsanordnares sida och detta i en alltmer ökande grad. Jag noterar också med glädje att utskottet förutsätter att tillämpningen av läroplanerna skall uppmärksammas särskilt.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

Herr talman! Jag har inte tagit till orda för att ställa något yrkande, utan jag vill faktiskt rätta till ett missförstånd som har uppstått med anledning av motionen 1301 som jag och ytterligare några ledamöter har väckt i denna kammare. Sedan jag lämnat in motionen fick jag från några personer ovederhäftiga anklagelser, och man frågade om jag verkligen vill förstöra gamla kulturminnen riva ned fäbodvallar och övriga gamla kulturhus. Ja, så kan det låta när buskagitationen sätts i gång. Osaklighet är tydligen acceptabel hos vissa människor. Deras uppfattning kan naturligtvis även bero på att de inte känt till motionens innehåll. Det jag har tagit upp i min motion och vill ha bort är förfallna halvt nedruttna fäbodvallar, kojor och andra byggnader av samma beskaffenhet. Det är ur ren miljövårdssynpunkt som jag vill att man skall ta bort dessa husrester. Jag anser naturligtvis att man, om det är möjligt, skall ställa i ordning fäbodvallar och andra hus, därest de har ett kulturvärde och inte förstöra och riva ned. Jag menar givetvis att de här byggnaderna om möjligt skall repareras. Jag anser också att dessa arbeten skulle ge sysselsättning åt många arbetslösa i vårt land, och det hela skulle bidra till en försköning av vår landskapsbild. Jag har även påpekat detta i Nr 127 motionens: , | Onsdagen den Jag vill göra ytterligare ett påpekande. I utskottets betänkande heter 29 fiövember 1972 det, ”att bestämmelser i naturvårdslagen ger möjlighet att — i den mån det inte kan anses oskäligt betungande — ålägga markägaren att riva eller sätta i stånd förfallen byggnad.

I så fall tycker jag att det åtminstone borde ha nämnts något i utskottsbetänkandet om detta. Jag ställer frågan till utskottets talesman: Har glesbygdsutredningens förslag väckts på grund av motionen eller har de andra orsaker? Herr talman! Jag har faktiskt inget yrkande.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 55 behandlas bl.a. organiserandet av naturskyddet på olika sätt. Den första motionen går ut från det faktum att våra nationalparker en gång avsattes i syfte att bevara ett landskap av någon viss karaktär, t.ex. ett högnordiskt fjällandskap eller en småländsk urskog, i dess naturliga tillstånd. Nationalparkerna skulle därför vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte. Nu förblir inte en nationalpark i sitt naturliga ursprungliga tillstånd ens om den lämnas totalt i fred. Den undergår förändringar, ibland snabbt, ibland långsamt, eftersom naturen aldrig är statisk. Den påverkas dessutom av sådant som nedfall av luftföroreningar, som man inte kan förhindra. Dessa förändringar anser motionärerna bör vetenskapligt kartläggas och avbildas regelbundet och på ett systematiskt sätt, och det är vad reservanterna begär. Om man inte har en kontinuerlig bild av dessa förändringar, står man i framtiden okunnig om vad som verkligen händer med ett naturområde när det får sköta sig självt, och avsikten med att avsätta en nationalpark var ändå att man skulle få tillgång till dessa unika kunskaper. Vi måste vidare kanske en gång i framtiden försöka få fram relativt opåverkat förädlingsmaterial både av flora och fauna, och då kan detta kontinuerliga studium vara viktigt för att vi skall kunna bedöma växternas och djurens naturliga levnadsbetingelser. Det vore synd att inte verkligen utnyttja dessa områden till vetenskapliga studier, när de nu en gång är avsatta inte minst för det ändamålet. Nationalparkerna är ju oftare uttryck för en vetenskapligt-kulturell naturvård än för en social naturvård. Det görs visserligen studier av denna art av naturvårdsverket, men inte så att man får en fullständig bild av vad som händer med nationalparkerna — något som är angeläget inte minst med hänsyn till behovet av underlag för beslut om naturvårdsåtgärder och fysisk planering. 177 Den andra motionen går ut på att utvidga och fortsätta de inventeringar av kusternas beskaffenhet som nu är ordentligt gjorda i de sydliga kustlänen men i övrigt endast mycket översiktligt. Det har som bekant visat sig vid planverkets kustinventering att mindre än en tiondel av hela rikets stränder över huvud taget gick att använda till bad och friluftsliv. För att effektivt bevara denna lilla del räcker det inte med att undersöka stranden intill högst 100 meter, som planverket har gjort. Man måste gå längre in, längre än 300 meter, och det är vad de sydliga kustlänen har gjort och gör. Därmed får man möjlighet att samplanera alla aktiviteter som skall förekomma vid stranden respektive planera bort dem som inte bör förekomma där. Man kan t.ex. vid placering av industrier överväga om utsläppen bör eller inte bör läggas så att de påverkar vattnet vid någon badstrand. Denna grundligare typ av inventering och planering, som i praktiken blir ett sätt att realisera och fördjupa den nu utgivna regionalplanens intentioner, är vad reservanterna anser bör utvidgas till att omfatta hela kusten, inte bara de södra delarna av den. En sådan inventering skulle också verka stimulerande på kommunernas lust att avsätta tillräckligt med mark för bad och friluftsliv och ge större tyngd åt sådana intressen i deras konkurrens med andra markbehov. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 2 vid jordbruksutskottets betänkande nr 55.

Herr talman! Huruvida glesbygdsutredningens förslag till beredskapsåtgärder har föranletts av herr Wikners motion kan jag inte svara på — det bör herr Wikner fråga utredningens ledamöter om. Utskottet har bara refererat vad utredningen har sagt.

Undersökningarna är beroende av de ekonomiska resurser som vi avdelar för ändamålet. Reservanterna har inte begärt några ökade medel för det arbete som de vill skall göras.

Det är alltså här fråga om en avvägning. Skall någon annan forskningsgren krympa till förmån för den inventering som här är på tal? När vi behandlade nionde huvudtiteln i våras ökade vi anslaget till naturvårdsverket, men vi avsåg att den ökningen skulle komma Östersjöforskningen till del. Det går, som jag sade, inte nu att påyrka att antalet forskningsgrenar skall utökas, om vi inte samtidigt anvisar medel för denna ökade forskning. I princip råder det inga delade meningar mellan reservanterna och utskottsmajoriteten om betydelsen av de inventeringar som pågår i naturparkerna, men vi vinner knappast något ytterligare om vi framställer yrkanden om saker och ting som allaredan är på gång och som dessutom innefattas i instruktionerna för naturvårdsverket. Strandområdena har också varit och är fortfarande underkastade kartläggning av länsstyrelserna och naturvårdsverket. Länsstyrelserna har fått fullmakt att stoppa bebyggelse, om den skulle äventyra att något strandområde kunde utnyttjas av allmänheten. Vi är väl alla överens om att de kuststräckor som har betydelse för friluftslivet också skall bevaras för det ändamålet. Där är meningarna inte heller delade mellan reservanterna och utskottsmajoriteten. De bestämmelser vi har ger oss också möjligheter att skydda sådana kuststräckor. Liksom när det gällde den förra reservationen är vi också här i princip överens i utskottet: vi skall bevara de här områdena för friluftslivet. Det är bara den skillnaden att majoriteten inte anser det vara nödvändigt att ge Kungl. Maj:t till känna vad Kungl. Maj:t redan vet, särskilt som planverket i sista stycket i sitt remissvar klart säger ifrån, att vad reservanterna här begär är man fullt införstådd med att verkställa. Dock säger man från planverkets sida att man är fullt medveten om att dylik forskning måste avgränsas till vissa intresseområden för att den skall vara ekonomiskt genomförbar. Även här är det alltså fråga om att anvisa medel, vilket reservanterna icke har gjort.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

Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort eftersom jag har blivit bönhörd i rätt stor utsträckning sedan jag väckte min motion. Kungl. Maj:t har nu äntligen, efter långvarig tvekan, utfärdat en kungörelse enligt vilken man kan komma till rätta med en hel del av de besvärande störningar som förekommer. Ja, då skulle jag väl vara nöjd. Nu är det emellertid så att enligt denna kungörelse kan man inte komma till rätta med alla störningar. Man har inte möjlighet att komma åt användning av apparater som redan finns i samhället och som åstadkommer störningar. Om ett företag importerar en elektrisk maskin som åstadkommer störningar kan man inte heller komma åt detta eftersom maskinen inte är saluförd i landet. Om någon tillverkar en apparat som orsakar störningar och använder den själv, kan man inte heller med stöd av denna kungörelse ingripa.

I andra länder — jag kan bara nämna Danmark och Tyskland — har man en störningslag som också omfattar användning av apparater, och det kommer med all säkerhet att bli mycket stora svårigheter för televerket när man skall utfärda bestämmelser i samråd med kommerskollegium inom detta område. Och om det är som jag tror, att man finner att man inte kommer till rätta med en hel del av de besvärande störningar som kvarstår, så förutsätter jag att man på något sätt kommer tillbaka, så att vi får en lagstiftning som kan gälla för det återstående problemet. Herr talman, jag är givetvis tacksam för att vi nu har kommit ett steg på väg, men jag har velat konstatera att detta inte löser alla problem.

Herr talman! I motionen 1337 har herr Löfgren m.fl. yrkat på förslag till lag med bestämmelser angående avstörning av elektriska apparater. Som herr Löfgren anförde har sedan motionen väcktes utfärdats kungörelse om åtgärder mot radiostörningar, och motionen har i dag inte samma aktualitet som när den väcktes. Men som herr Löfgren också sade innehåller kungörelsen ett försäljningsförbud och inte ett förbud mot användning av sådana här störande apparater. Av den anledningen är motionärerna inte nöjda — därav det särskilda yttrandet från motionärernas partivänner i utskottet. Nu måste i sanningens namn konstateras att det endast är för att man på något sätt velat markera sitt intresse i frågan som det särskilda yttrandet tillkommit, eftersom utskottets skrivning och det särskilda yttrandet i stort överensstämmer. Den kungörelse som trädde i kraft i år har utformats med ledning av förslaget från ellagstiftningsutredningens betänkande Lagstiftning mot radiostörningar, men det har förordats att kravet på avstörning inte skulle gälla apparater som redan tagits i bruk. Kungörelsen innehåller i och med detta vissa övergångsbestämmelser. På samma sätt gjordes 1935 när man beslöt om den elektriska materielkontrollen, alltså S-märkning. Varför har man då inte tagit med apparater som före ikraftträdandet var i drift, och varför är det endast ett försäljningsförbud? Skälet är — som det också var 1935 — att allmänheten inte skall drabbas alltför hårt av beslutet. Det torde vara svårt för den enskilde att bedöma om han har radiostörande apparater utan att ta kontakt med fackman som har instrument för att utföra provning. Men även om vissa apparater fyller de uppställda kraven på avstörning — och alltså godkänns för användning — kan de under vissa förhållande orsaka störningar. En lag om förbud för användande av sådana apparater torde därför vara svår att efterleva. Också ny materiel som tillverkas eller importeras i egen regi för egen räkning är undantagen i kungörelsen. Här rör det sig ofta om enstaka apparater av speciell typ, vilka av ekonomiska skäl är svåra att typbesiktiga. Det får därför tills vidare ankomma på dem som nyttjar ifrågavarande apparater att avstöra dem, eventuellt med hjälp av televerket, som har uppgiften att bistå dem som har svårigheter med avstörningen. Allmänheten har dessutom möjlighet att till televerket anmäla störningar för att få störningskällorna eliminerade. Bestämmelserna måste med tanke på de anförda förhållandena utformas så att det finns rimliga möjligheter att efterleva dem. Kommerskollegium utarbetar för närvarande tillämpningsföreskrifter till kungörelsen. Utskottet utgår i sin skrivning från att vederbörande myndighet, eftersom användningen av viss radiostörande radiomateriel inte har reglerats, följer ärendet och vidtar de åtgärder som erfordras. Med det anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag är faktiskt tacksam för att utskottets talesman i allt väsentligt bekräftat det som jag har sagt i mitt förra anförande. Det är alltså klart att det finns en hel del områden där man inte har kunnat få till stånd en effektiv ordning genom denna kungörelse. Den som bor vid en gata där en mängd mopeder kör under sådant oväsen att man knappt kan höra vad som sägs i radio eller i TV är inte glad för att vi inte kan komma åt sådant knastrande.

När det gäller importerade maskiner kan det också ibland röra sig om ganska stora och besvärliga anordningar, när ett företag har köpt en maskin i utlandet. Det har bekräftats att t.ex. maskiner för plasttillverkning betingar ett högre pris för användning i Tyskland, därför att de där måste utrustas med effektiva skyddsanordningar mot störningar. Men till Sverige, som är ett u-land på detta område, kan man direktleverera maskiner utan störningsskyddsutrustning. Det råder inget förbud i det fallet. Och inte heller med de bestämmelser som nu håller på att utarbetas har vi någon chans att komma till rätta med störningarna. Det är bara den saken jag här har velat påpeka.
Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Löfgren sade. Visst blir man många gånger irriterad över de störningskällor som finns av typen bilar och mopeder. Men där har vi kanske möjligheter när det gäller bilarna att komma till rätta med problemen i samband med den årliga kontrollbesiktningen. I det sammanhanget kan man möjligen vidta lämpliga anordningar mot de elektriska störningarna. Alla är vi väl också besjälade av en vilja att skapa så bra förhållanden som möjligt när det gäller avstörningar, men hur långt man där kan gå beror på hur hårt allmänheten drabbas. Och eftersom frågan nu har kommit så långt att tillämpningsföreskrifter till kungörelsen håller på att utarbetas får vi väl se tiden an litet.
Herr talman! Bara ett litet kort konstaterande. Jag har i dag talat med den ämbetsman på televerket som håller på att utforma riktlinjerna enligt kungörelsen, och han har bekräftat att man där har betydande svårigheter med att komma till rätta med sådana fall som jag har givit exempel på. Frågan torde därför i alla fall komma tillbaka till riksdagen.

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att eliminera de olägenheter som svårigheten att skilja det nya femkronorsmyntet från enkronor medför. Myntreformen trädde i kraft vid det senaste årsskiftet. Jag är medveten om att det framkommit klagomål rörande det nya femkronorsmyntet, närmast beroende på att det storleksmässigt förväxlas med enkronemyntet. Motivet för bestämmandet av det nya myntet var bl.a. behovet av ett lätthanterligt mynt för automathandeln samt önskvärdheten av att särskilja det från utländska mynt. Det nya femkronorsmyntet har funnits i marknaden mindre än ett år. Det är därför för tidigt att dra några bestämda slutsatser i fråga om de eventuella olägenheter som herr Richardson anser föreligga. Jag tror därför det är lämpligast att avvakta utvecklingen.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
Det kanske är för mycket — och för tidigt, som finansministern säger — att påstå att det blivit ett fiasko, men någon framgång har det verkligen inte blivit. Om man säger att det blivit en klar besvikelse, tror jag inte man tar till för stora ord. Klagomålen har varit många, och de har gällt just svårigheten att skilja myntet från enkronan. Folk vill helt enkelt inte ha femkronorsmyntet. Man vill ha en sedel i stället, och om man ändå får det i sin hand vill man fortast möjligt göra sig av med det. Nu behöver jag inte lita enbart till allmänna iakttagelser bland folk som man träffat, och jag har frågat många den här sista veckan. Jag kan också stödja mig på en undersökning som har utförts av statens prisoch kartellnämnd. Den publicerades så sent som i går, och jag fick alltså reda på resultatet efter det att jag hade ställt frågan. Men resultatet av den undersökningen bekräftar just att femkronorsmyntet blivit allt annat än populärt. Över hälften av alla tillfrågade vid undersökningen säger att det är svårt att skilja femkronan från enkronan. Nästan två tredjedelar av de tillfrågade menar att det helt enkelt var ett onödigt mynt. Jag tror man måste tillstå att det var ett misstag att göra skillnaden mellan mynten så liten som den faktiskt blev. Skillnaden mellan femkronorsmyntet och enkronan är relativt sett mindre än skillnaden mellan 25-öringen och 10-öringen. Jag kan erinra om att Kooperativa förbundet i sitt remissyttrande just påpekade risken för förväxling. Men finansministern ägnade inte det problemet något intresse i propositionen. Man kan vidare notera att det gamla tvåkronemyntet inte har dragits in, och det finns faktiskt folk som tror att den nya femkronan är en tvåkrona, och ett sådant misstag är också förklarligt. Vad kan nu göras åt det här problemet? Finansministern menar att man skall se tiden an. Det är självfallet inte möjligt att ändra på myntens storlek. Man kan kanske, om det skulle visa sig nödvändigt, göra andra markeringar som underlättar identifieringen, t.ex. ett hål. Men det första man bör göra är väl ändå att förbättra informationen till allmänheten. Nu vet vi att viss del av informationen har gått väl fram, men vi vet också på vilka punkter det brister.
Herr talman! Frågeställaren var kanhända litet för kategorisk när han hänvisade till den här undersökningen som prisoch kartellnämnden har gjort. På det hela taget har myntreformen — och det sade herr Richardson för all del inledningsvis — slagit väl ut. Beträffande det speciella problemet med femkronan så är det något mer än hälften av de i undersökningen deltagande som säger att det är svårt att skilja femkronan från enkronan. Det betyder således att uppemot hälften tyckte att det gick ganska bra att skilja mellan dessa mynt. Innan man fastställde skillnaden mellan dessa mynt gjordes vissa internationella undersökningar, och det visade sig att det i andra länder faktiskt förekom mindre skillnader i diameter mellan motsvarande mynt än vad vi har i vårt land, dvs. 3,5 mm. Vidare tycker jag att man ändå bör dra den slutsatsen att en nyligen genomförd myntreform som har mottagits så pass väl som skett enligt undersökningen inte kan betraktas som misslyckad i något avseende — tvärtom. Beträffande det speciella nu berörda myntet vill jag nog avvakta utvecklingen. Huruvida det är erforderligt med någon ytterligare information om myntreformen vill jag för dagen inte svara på. Den är alltid obekant i början, och då krävs information. Ju längre man har tillämpat den, desto mindre information behövs naturligtvis. Jag föreställer mig att vi kommer att övervinna de initialsvårigheter som vi nu har.
Herr talman! Jag framhöll att myntreformen i stort sett har blivit en framgång, och jag vill inte heller antyda något annat. Men på en enda punkt är det verkligen stora olägenheter. Jag vill erinra om att det i den = Nr 128 ursprungligen uppgjorda informationsplanen för reformen ingick förslag Torsdagen den om en trycksak till landets alla hushåll, med bilder och förtydligande text 30 november 1972 för att underlätta identifieringen. Denna broschyr plockades emellertid bort när planen reviderades i november 1971. Alla har ju inte TV, och dessutom har vissa grupper större svårigheter att få kännedom om nyheter av detta slag, t.ex. invandrargrupper och psykiskt efterblivna. Det läggs t.ex. ned stor möda på att lära särskolebarn att skilja mellan och handskas med våra mynt. När vi nu vet att det har slagit fel på denna punkt borde det omedelbart sättas in en bättre information. Jag kan också försäkra herr finansministern att femkronan inte ens i detta hus är något populärt mynt. Jag har frågat kassörskorna i riksdagsrestaurangen, och de försäkrar att riksdagsmännen verkligen inte tycker om det nya femkronorsmyntet.

Herr talman! Fru Frenkel har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att trygga sjöräddningen på Västkusten under de månader då ingen tung helikopter finns tillgänglig där. Låt mig först säga att frågor rörande sjöräddning handläggs av kommunikationsministern och att tung helikopters medverkan endast är en del av sjöräddningen. Försvarets helikoptrar är i första hand anskaffade för förbandsproduktion. Vid sidan om denna kan medverkan ske i sjöräddningstjänsten. Vid beslut om helikoptrarnas lokalisering tas möjlig hänsyn till sjöräddningens behov, men jag vill understryka att utbildningsverksamheten inom försvaret i första hand styr fördelningen. För närvarande finns en tung helikopter stationerad på Västkusten. Denna helikopter kan användas för sjöräddningsändamål. Under andra kvartalet 1973 kommer — som det för närvarande ser ut — inte någon tung helikopter att vara stationerad på Västkusten av utbildningsskäl. Sjöräddningstjänsten blir dock inte helt utan helikoptermedverkan från försvaret under denna tid. Insats kan göras med helikopter från Kallinge eller Berga. Antalet tunga helikoptrar inom försvaret kommer under fjärde kvartalet 1973 att utökas med sju stycken, vilket kommer att förbättra situationen.

Herr talman! Jag skall be att få tacka försvarsministern för svaret på min enkla fråga. Tyvärr måste jag säga att jag är synnerligen otillfredsställd med detta svar. Enligt tjänstemeddelanden för krigsmakten ingår det i allmänna åligganden för marinens deltagande i sjöräddning att ”på eget initiativ omedelbart vidtaga lämpliga åtgärder betingade av tillgång på material och personal”. Det finns alltså under andra kvartalet icke något materiel och icke någon personal för sjöräddning i situationer sådana som den jag nu visar i bild på kammarens TV-skärm. Endast med hjälp av en tung helikopter är det möjligt att hämta en nödställd ombord på ett fartyg som man på grund av svåra sjöförhållanden inte kan komma intill med en sjöräddningskryssare. Under svåra väderförhållanden är alltså den tunga helikoptern en mycket viktig länk i sjöräddningskedjan. Skall man då verkligen låta utbildningsskäl avgöra att människors säkerhet åsidosätts? Man kan möjligtvis säga att det bara är fråga om tre vårmånader, men ingen härskar över vädrets makter, och april kan vara nog så svår på Västkusten. Framför allt Göteborg men även Halmstad hör till de livligast trafikerade hamnarna. Under andra kvartalet i år inoch utklarerades 665 000 människor från Göteborgs hamn. Det går färjor fram och tillbaka mellan Sverige och Danmark — vad händer om det blir en svår storm och det inträffar någonting i stil med den svåra olyckan med en färja vid norska kusten? Vi får möjligtvis lita till de tunga helikoptrar som finns i Danmark. Det är väl inte meningen att vi skall förlita oss på ett annat land. Därför kan jag inte förstå att man inte tar sitt ansvar här utan prioriterar utbildningsverksamheten framför människors säkerhet.
Herr talman! De få helikoptrar som marinen har i dag måste under det aktuella kvartalet tas i anspråk för utbildning på ostkusten tillsammans med kustflottan. Marinen har inte mer än ett par tunga helikoptrar för närvarande. Nästa höst förändras situationen. Utbildningen är nödvändig, eftersom helikoptrarna ur marinens synpunkt — och marinen är icke ansvarig för sjöräddningen — måste vara i den förbandsproduktion som jag har talat om. Däremot finns ständigt tunga helikoptrar i beredskap vid Berga och Kallinge. Avståndet till huvuddelen av Västkusten — Skånekusten och Hallandskusten — är inte längre från Kallinge än från Göteborg.
Herr talman! Jag vet att tunga helikoptrar finns baserade vid Kallinge och i Berga intill Stockholm. Men jag tycker ändå att situationen är beklaglig. Flygtiden för en helikopter från Kallinge till Göteborg är en timme och trettio minuter, enligt vad jag har tagit reda på, och från Berga två timmar och tio minuter. Dessa siffror gäller vid normal väderlek. Är det dåliga vindförhållanden — vi vet ju hur känsliga helikoptrarna är — så tar det en oerhört lång tid innan de kommer fram till Göteborg. Dessutom har jag tagit reda på att det är svårt med bränslet och att man kanske måste gå ner för att tanka.

Försvarsministern säger att försvaret bara skall delta i mån av tillgång på materiel och personal, och det läste jag ju också upp. Största delen av sjöräddningen utförs ju av Sjöräddningssällskapet utan kostnad för staten, och därför tycker jag det är beklagligt att inte staten tar sitt ansvar och bestrider denna kostnad. Kan det vara så att man har planerat så dåligt att man inte kan garantera de mest elementära säkerhetsåtgärderna för människor på Västkusten?

Herr talman! Herr Gustafsson i Säffle har frågat mig om jag har observerat att vissa delar av landet kommer att drabbas av de mycket kraftiga höjningar av eltaxorna som bl.a. statens vattenfallsverk genomför från den 1 januari 1973 och om jag i så fall har för avsikt att medverka till senareläggning eller modifiering av avgiftshöjningen eftersom andra privata kraftbolag avser att vänta med höjningen till år 1975. För kraftindustrin har det under lång tid stått klart, att inträdet i kärnkraftåldern skulle komma att påverka eltaxornas konstruktion. Det har emellertid rått delade meningar om hur de nya taxorna bör vara konstruerade för att så långt möjligt återspegla de faktiska kostnaderna för kraftleveranser av skiftande storlek och karaktär samt bidra till en rationell användning av elenergin. Statens vattenfallsverk har, efter att i flera år ha utrett frågan, nu ansett tiden mogen för att introducera ett nytt taxesystem. I det läget har vissa privata och kommunala kraftföretag funnit det lämpligt att avvakta resultatet av vattenfallsverkets nya taxor i stället för att införa egna taxekonstruktioner. Det nya taxesystem som bl.a. statens vattenfallsverk avser att tillämpa fr.o.m. den 1 januari nästa år medför generellt sett inte någon höjning av 1972 års elpriser utan syftar enbart till att anpassa taxorna till de kostnadsförutsättningar som under överskådlig tid kommer att gälla för kraftförsörjningen i vårt land. En omkonstruktion av eltaxorna som har till syfte att åstadkomma en mera kostnadstrogen prissättning än tidigare kan givetvis inte genomföras utan att relationen mellan priserna för olika typer av leveranser påverkas. Enligt vattenfallsverkets egna beräkningar kommer det nya taxesystemet att innebära att — jämfört med nuvarande taxenivå — drygt 90 procent av verkets leveranser enligt normaltaxa får lägre och knappt 10 procent högre avgifter. Genom erbjudande om Öövergångsrabatter blir dock höjningarna av mycket begränsad omfattning. Denna omfördelning är således ett uttryck för att taxesystemet i dess nuvarande utformning inte överensstämmer med aktuella kostnadsförhållanden. Omläggningen av verkets taxesystem påkallar därför ingen åtgärd från

höjningar av el Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min taxorna enkla fråga. Frågan var föranledd av den nya eltaxan som Vattenfall kommer att tillämpa fr.o.m. den 1 januari 1973. Taxan har faktiskt skapat oro bland landets elkonsumenter. Jag tänker då närmast på lågspänningsabonnenterna, dvs. hushållen. Många kommunala elverk och andra återdistributörer, såsom elföreningar på landsbygden, har redan beslutat eller aviserat höjningar av sina detaljtaxor som en följd av Vattenfalls nya taxa. Den nya taxans uppbyggnad skiljer sig på ett markant sätt från den taxesättning vi är vana vid. Sålunda tar man i självkostnaden in kostnaden för den tillkommande elförsörjningen under den närmast kommande tioårsperioden. Kan det verkligen vara riktigt att låta nuvarande förbrukare betala framtida anläggningar för framtida förbrukare? Dessutom sägs att i kostnaden för Vattenfall skall inräknas — förutom löpande kostnader och avskrivningar — en förräntning med 8 procent på investerat kapital. Det måste vara och förbli en mycket god affär att driva kraftföretag! Oavsett övergångsbestämmelserna kommer den nya taxan att få en höjande effekt för lågspänningsabonnenterna hos elverken. Taxan kommer för de flesta hushållsabonnenterna att medföra en höjning med 50-100 kronor per år. För invånarna i min egen kommun, Säffle, innebär den nya taxan en höjning av grundavgiften med 60 kronor per år och 1 öre per kWh. Detta är en höjning med 15 procent, den största höjningen hittills. Totalt för kommunens elverk innebär den nya taxan en höjd kostnad med ca en halv miljon kronor. Det finns privata kraftföretag, Sydkraft exempelvis, som inte höjer sina taxor före den 1 januari 1975. Det är värt att notera. Visst bör staten vara föregångare på många områden men inte när det gäller att öka levnadskostnaderna för den enskilde. Det är beklagligt att man från Vattenfalls och regeringens sida vidtar denna taxeändring i en tid då det råder lågkonjunktur och stor arbetslöshet. Den höjda hushållstaxa som blir följden förvärrar den enskildes ekonomiska situation ytterligare i en tid med ständiga prisoch hyresstegringar. Det hade varit mycket värdefullt om industriministern hade kunnat medverka till att Vattenfall i likhet med Sydkraft hade fått vänta med den nya taxan till den 1 januari 1975 och att man då också eftersträvade en enhetlig högspänningstaxa för hela landet. När det gäller den påstådda sänkningen för 90 procent av konsumenterna avser Vattenfall givetvis återdistributörerna. Men då utgår man från 1972 års priser, och vi skall komma ihåg att taxorna redan höjts med 10 procent.
8 Herr talman! Herr Gustafsson i Säffle blandar uppenbarligen ihop två frågor. För det första beslöt kraftföretagen allmänt att på grund av inträffade kostnadsökningar höja sina högspänningstaxor den 1 januari 1972. Denna höjning tas som vanligt ut när kontraktstiden för redan ingångna leveransavtal löper ut. De av vattenfallsverkets och andra kraftföretags kunder vilkas leveransavtal upphör vid utgången av 1972 kommer följaktligen att drabbas av den 10-procentiga taxehöjningen år 1973. För det andra har vattenfallsverket och vissa andra kraftföretag beslutat tillämpa ett nytt och enligt Svensk elverksförenings beslut mera kostnadsanpassat taxesystem. Denna ändring medför, som framhålles i svaret, ingen höjning av den allmänna taxenivån utöver 1972 års nivå. Detta borde herr Gustafsson i Säffle kunna erkänna. För övrigt kan de abonnenter som så önskar få sina elleveranser debiterade efter nu gällande taxesystem t.o.m. utgången av år 1975. De kraftdistribuerande företagen har alltså här en möjlighet att tillämpa det nya taxesystemet långsammare eller senare, om man så finner angeläget.
Herr talman! Mot inrikesministerns påstående att det inte sker några höjningar för hushållen står i varje fall Vattenfalls uttalande vid en konferens om den nya taxan, där dess driftchef på Motala kraftverk säger: ”Däremot påverkar inte den nya taxan hushållsavgifterna direkt men indirekt väntas en höjning som motsvarar 50 till 100 kr.

Och som sagt 1973 års taxehöjning är baserad på den redan gjorda höjningen under 1972. Lägger man därtill ytterligare kostnader kommer man upp i så här avsevärda höjningar.
Herr talman! Jag vänder mig mot detta tal om avsevärda höjningar. Faktum kvarstår att den omläggning av taxorna som är aktuell innebär för 90 procent av abonnenterna en sänkning och 10 procent kan få en ökning. Fortfarande blandar herr Gustafsson i Säffle ihop det beslut om kraftprisets höjning som allmänt togs 1972 och den omläggning av taxorna som Vattenfall nu företar.
Herr talman! På sätt och vis har industriministern rätt, men omläggningen av taxan innebär att man stimulerar storförbrukarna att ta ut sin elkraft under andra tider, då kraften är billigare. På så sätt har man gjort om taxan. Men jag anser att det är till föga tröst för kommunala elverk och andra återdistributörer, t.ex. elföreningarna, som inte kan diktera när deras abonnenter skall tända belysningen, koka sin mat eller driva sina motorer.
Herr talman! Än en gång: Elföreningarna har ju en möjlighet att om de vill bibehålla nuvarande avtal till 1975.

Herr talman! Fru Theorin har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att ge arbetarna vid företag med mindre än 100 anställda information om och medinflytande över hur samhällets insatta pengar används vid rationaliseringar. Jag vill här erinra om att nyligen ett nytt avtal slutits mellan LO och SAF om hur rationaliseringsverksamheten skall bedrivas. Enligt min mening bör även fortsättningsvis huvudansvaret för arbetsplatsfrågorna åvila arbetsmarknadsparterna. Erfarenheten har emellertid visat att det i vissa fall föreligger legala och institutionella förhållanden som förhindrar en utveckling av arbetstagarinflytandet i företagen och försvårar eller omöjliggör för arbetsmarknadsorganisationerna att nå tillfredsställande lösningar av väsentliga frågor. Det måste då ankomma på samhället att ingripa och undanröja sådana hinder. En väsentlig åtgärd i detta sammanhang utgör förslaget om styrelserepresentation för de anställda som nu är föremål för riksdagens behandling. Inom departementen övervägs för närvarande i vad mån kompletterande åtgärder kan behövas för att förbättra de anställdas möjligheter att tillgodose sina intressen i företagen. Det tillsammans med styrelserepresentation lagda förslaget till nytt informationssystem mellan företagen och samhällets organ torde även komma att ge de anställda ökad insyn i den egna arbetsplatsens utvecklingsbetingelser. Samtidigt pågår en utredning av arbetsfredslagstiftningen och arbetarskyddslagen som kan förväntas leda till förslag om väsentligt förbättrade möjligheter för de anställda att få insyn i och inflytande över olika arbetsplatsfrågor. I det institut som skall medverka i vissa fall till omstruktureringar inom textil-, skooch läder-, glassamt möbelbranscherna — AB Strukturgaranti — ingår bl.a. representanter för de fackliga organisationerna. Med hänsyn till vad som sålunda anförts anser jag det vara anledning avvakta de erfarenheter som efter hand vinns innan speciella åtgärder från statsmakternas sida övervägs för att ge anställda i företag med mindre än 100 anställda inflytande över rationaliseringar som finansieras med hjälp av allmänna medel.

Nr 128 Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Torsdagen den Min fråga är främst ställd med tanke på att arbetarna vid företag med 30 november 1972 mindre än 100 anställda skall ha rätt till information om och medinfly — — — tande över hur samhällets insatta pengar skall användas vid rationalise Ang. arbetares medringar. Erfarenheterna från framför allt beklädnadsbranschen — där inflytande gj många, om inte de flesta, företag har mindre än 100 anställda — bekräftar användningen sög att de anställda varken centralt eller lokalt har fått någon som helst allmänna medel information om vilka insatser som gjorts av den samhällsägda Investesort anvisas för ringsbanken eller om vad man kan förvänta sig för förändringar. rationalisering SS” Självfallet har detta utlöst en stor oro och osäkerhet hos de beklädnadsenskilda industri anställda. Inte heller har den sakkunskap som utan tvivel finns hos de företag anställda använts vid omläggning av produktionen och vid rationalise De företag som får låna pengar av Investeringsbanken bör givetvis hålla de anställda informerade om de projekt som skall genomföras med pengarna och de rationaliseringar som skall vidtas. Så sker emellertid inte. Lika självklart bör det enligt min mening vara att Investeringsbanken ges möjlighet att meddela de fackliga organisationerna, lokalt eller centralt, vilka insatser man avser att göra och vad de anställda har att vänta. Principiellt är det självklart, enligt min mening, att när samhällets pengar används vid rationaliseringar skall de anställda ges inflytande. Detta kan ske på både central nivå och lokal nivå. Innan lånen beviljas kan den fackliga organisationen centralt få information och ges möjlighet att reagera, då man där väl känner branschen och förutsättningarna för exempelvis rationaliseringar. På lokal nivå bör någon form av samrådsför farande kunna ske i form av ett arbetsutskott eller en projektgrupp eller liknande mellan de anställda och företagsledningen, där information skall ges om vad som avses ske med de beviljade lånen och de anställda får vara med och bestämma. Ett sådant arbetsutskott kan följa upp vad som sedan görs med de insatta samhälleliga medlen, och från de anställdas sida kan man i sådana grupper bidra med sakkunskap och erfarenhet för planering av arbetet. De överraskande chockbeskeden för de anställda skulle därmed kunna undvikas. Som det nu är finns inga bestämmelser som binder vare sig låntagande företag eller Investeringsbanken att informera de anställda eller deras organisationer om vidtagna eller planerade åtgärder. Inrikesministern svarar här bl.a. att inom ”departementen övervägs för närvarande i vad mån kompletterande åtgärder kan behövas för att förbättra de anställdas möjligheter”. Min fråga är då, om industriministern är beredd att överväga åtgärder i syfte att ge arbetarna också i företag med mindre än insatta medel används vid rationaliseringar i enlighet med vad jag här har
Herr talman! Det finns ju ingen anledning att undanskymma eller underskatta den oro som många inom industrin kan känna när man erfar att företagen kommer att vidta förändringar i sina verksamheter. Nr 128 Jag ser det som utomordentligt viktigt att de anställda får tidig Torsdagen den information. Det är angeläget att rikta den uppmaningen till företagens 30 november 1972 ägare och ledare att ge till känna planer och informera så långt möjligt är för att skingra ovisshet och undvika en många gånger obefogad oro. Om det sker, skulle vi kunna slippa åstadkomma de institutionella förutsättningar för en sådan information som i och för sig är ett legitimt krav från de anställda. Men sker det inte får vi, som jag sagt i mitt svar, steg för steg se till att man får den informationen till de anställda. Vi skall i nästa vecka, om riksdagen följer vårt förslag, besluta om rationalisering av styrelserepresentation, i första hand i företag med över 100 anställda. Det enskilda industriblir en treårig försöksverksamhet, och vi får sedan avväga om vi skall gå företag ned till ett lägre antal. Vi kommer att besluta om ett informationssystem som skall ge länsstyrelser och kanslihuset möjligheter till en information, som jag hoppas också skall passera över företagsnämnderna. Det är alltså fråga om företagens planer för de närmaste fem åren. Denna information skall vara så detaljrikt utformad att vi kan få en ordentlig uppfattning om vad det är som händer och sker. På den vägen skall vi också kunna ge kunskaper till de anställda. När jag talar om institutionella förutsättningar har vi att ta hänsyn exempelvis till banksekretess och till lagstiftning som nu finns för de institutioner vi redan har. Fru Theorin vill att vi skall ge dem möjligheter att sprida en kunskap som de inte i dag är berättigade att sprida. Det får vi avvakta med.
Herr talman! Bakgrunden till min fråga är, som jag tidigare sagt, erfarenheter från beklädnadsbranschen. Även denna bransch måste naturligtvis acceptera nedläggningar och rationaliseringar. Men dessa bör då ske så att de får så små skadeverkningar som möjligt för de anställda. Ett naturligt och rimligt krav från de anställda är att de får information om de rationaliseringar som planeras. Inflytande över hur samhällets medel skall användas vid åtgärder som berör de anställda är naturligtvis ett lika naturligt krav som information om planerade åtgärder. Detta bör rimligen kunna garanteras även för dem som arbetar i företag med mindre än 100 anställda. Jag ser industriministerns proposition, som skall behandlas nästa vecka i riksdagen, som positiv och har ingenting att invända mot de förslag som där framförs. De kommer säkerligen att innebära en bra framflyttning. Men om det nu föreligger hinder av juridisk och praktisk art — och efter svaret från industriministern är jag klar över att sådana hinder finns — för att ge den information om och inflytande över hur samhällets medel används, så menar jag att dessa hinder bör kunna undanröjas. Jag har i svaret från industriministern lagt in den tolkningen att man från departementets sida också är beredd att överväga detta.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om industripolitiska initiativ är att vänta beträffande kontorsmaskinindustrin i vårt land. Härtill vill jag svara följande. Den internationella situationen för denna industribransch har kännetecknats av en besvärlig omställning från mekanik till elektronik även för de enklare maskinerna. Samtidigt har den automatiska databehandlingen i flera avseenden revolutionerat kontorsarbetet i dess helhet. Detta har inneburit att en traditionell marknad av hjälpmedel för manuellt kontorsarbete har ersatts av en växande marknad för alltmera komplicerade kontorsdatasystem av olika slag. Konsekvenserna av denna omställning har i hög grad drabbat Facit, det enda större svenska företaget i branschen. Flera utländska företag har råkat i liknande svårigheter. Den starka datatekniska utvecklingen inom kontorsområdet var ett av motiven bakom tillsättandet av utredningen rörande näringspolitiska åtgärder på det datatekniska området, den s.k. dataindustriutredningen. Utredningen har nu arbetat i ett år och ägnar kontorsmaskinindustrins problem en fortlöpande uppmärksamhet. Dataindustriutredningen beräknas mot slutet av år 1973 framlägga ett underlag för långsiktig politik på dataområdet. Flertalet av de möjliga åtgärder, som enligt direktiven skall övervägas av utredningen, kan tillämpas på kontorsmaskinindustrin. Jag vill särskilt peka på de överväganden som utredningen har att göra beträffande det statliga stödet till forskning och utveckling på dataområdet. Utredningens förslag kan således väntas leda till åtgärder som berör även kontorsmaskinindustrin. Några andra initiativ beträffande denna bransch är för närvarande — efter den senaste tidens händelseutveckling — inte aktuella.
Herr talman! Jag får tacka för svaret och för de sakupplysningar som det innehöll och tillåter mig att vidga den här principiella frågeställningen en liten smula. Krisfenomenen inom industrin är ju inte längre väsentligen begränsade till TEKO-branschen och därmed jämförliga sektorer utan drabbar i olika former också industrier, där man i och för sig bort vänta en större motståndskraft. Verkligt allvarligt är det ju när även industrier med avancerad och framtidsbetonad produktion vacklar och måste avskeda folk. Allt det här är ett viktigt led i den hotande utvecklingen när det gäller industrisysselsättningen i landet. Arbetstillfällena i industrin minskade enligt arbetskraftsundersökningarna, som är urvalsundersökningar, med 72 000 åren 1965—1969, och enligt industristatistiken, som insamlas direkt ute på företagen, gick arbetstillfällena tillbaka med 87 000 under samma tid. Nedgången har sedermera fortsatt. Nr 128 Det är också så att allt fler arbetsplatser kontrolleras av företag med Torsdagen den internationell anknytning. Viktiga delar av teknologiskt utvecklingsarbete 30 november 1972 hamnar i utländska finanskretsars händer. Här ligger ett hot mot tillväxten, mot industristrukturen och mot möjligheterna till en rättvis motverka friställ Hittills har statens attityd i dessa frågor varit väsentligen socialpoli RENSAR krisdrabba — tiskt och defensivt betonad. Jag menar att det krävs en industripolitik där de företag staten med hela sin potential går i spetsen. Det krävs ett långsiktigt program för hela industrins teknologiska utveckling och kapitalförsörjning. Ett sådant program kan bara läggas upp av staten och förutsätter att de privata kapitalen inte längre har den ledande rollen. Enligt propositionen 111 skall det inrättas ett industripolitiskt verk. Min vidare fråga är: Skall det också skapas en offensiv statlig industripolitik? Skall denna industripolitik också sikta till att bevaka landets och folkets intresse av en industriell tillväxt inom landet och ett nationellt grepp över den teknologiska utvecklingen? Jag frågar detta därför att de åtgärder som statsrådet förebådar känner vi igen från tidigare — de har ju i andra fall väsentligen varit till för att hjälpa privatindustrin att lösa problemen genom att fusionera eller att t.ex. lämna frågan om utvecklingsarbete inom viktiga branscher i utländska händer.
Herr talman! Jag skulle på den sista frågan kunna svara enkelt ja. Självfallet syftar vi med hela den utredningsverksamhet som berör praktiskt taget alla branscher i vårt land till att få ett kunskapsunderlag för att kunna bedriva en aktivare industrioch näringspolitik.

Herr talman! Herr Hugosson har frågat mig om jag anser det önskvärt att företag i en besvärlig krissituation, innan man aviserar åtgärder som leder till friställningar av flera tusen anställda, tar kontakt med regeringen för att diskutera hur företaget — eventuellt i samverkan med samhället — skulle kunna lösa den uppkomna situationen. På detta vill jag svara att jag givetvis anser det önskvärt att företag som överväger förändringar av väsentlig betydelse för exempelvis sysselsättningen på ett tidigt stadium diskuterar saken med såväl regeringen som andra berörda samhällsorgan.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag ställde den här principiella frågan i samband med att vi upplevde en stor kris i ett företag som tillverkar kontorsmaskiner och som har sitt huvudsäte i Åtvidaberg — en krissituation som vi har kunnat följa under ett par års tid. Vi fick via massmedia vetskap om att det här företaget skulle inskränka sin verksamhet och aviserade friställningar för 2 600 personer.

Man var ju inte tagen på sängen i det här fallet. Alla kände till svårigheterna, och de anställda hade förklarat för företagsledningen att den politik man där bedrev inte fick fortsätta. Det förekom interna stridigheter i ledningen, planeringen och produktutvecklingen var dålig osv., och det gjorde att krisen blommade ut. Läget var mycket bekymmersamt. Men nu har krisens verkningar mildrats genom att ett annat stort företag går in och löser en del av de aktuella problemen.

Jag kan nämna att i Göteborg går 600 anställda i oro för framtiden.
Herr talman! Mellan herr Hugosson och mig finns det i princip inga delade uppfattningar. Självfallet måste vi se till att bli informerade tidigare. Det har jag också sagt i de två tidigare svaren. Nu bygger vi också upp ett system för att om möjligt undvika att hamna i samma situation som i det aktuella fall som här har åberopats. När jag fick kännedom om den krissituation som förelåg för detta företag, så tog jag själv initiativ till kontakter under hand vid vilka vi erbjöd våra tjänster. Men självfallet kan vi inte tvinga oss på någon. Efter hand fick vi också större kunskap om vad som pågick — utan att därför direkt kunna påverka händelseutvecklingen. Den uppgörelse som sedan träffades — och som ännu inte är helt klar — får i rådande situation betraktas som den bästa möjliga. Men den löser inte hela sysselsättningsproblemet för alla anställda inom Facitkoncernen. Därför måste intresset nu koncentreras till att mildra krisens verkningar och till att försöka bereda sysselsättning åt dem som riskerar att bli arbetslösa. I det syftet pågår nu ett arbete, i vilket de båda företagen Facit och Electrolux liksom stat, kommun och de anställdas organisationer är engagerade. Vi hoppas att det arbetet skall leda till resultat, som under alla förhållanden mildrar verkningarna av krissituationen.
Torsdagen den Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för detta 30 november 1972 ytterligare svar, som naturligtvis kommer att medverka till att de anställdas förhoppningar inför framtiden blir starkare än de varit tidigare. Det är också avslöjande att det företag det här gäller inte tog något PORER a initiativ. Samhället gjorde det, men samhället kunde inte tvinga sig på LATEST ELAN T företaget. de företag Vad som emellertid gjorde att jag ställde min andra fråga var närmast svaret till herr Svensson i Malmö, i vilket industriministern sade att det nu inte är aktuellt med några ytterligare initiativ. Jag vill säga att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att klara sysselsättningen för de anställda vid Original-Odhner i Göteborg. Vi har i dag över 4 000 arbetslösa i Göteborg. Vi har anställningsstopp vid SKF, som innebär ett bortfall på 1 000 jobb, och 300 tjänstemän på SKF har blivit aviserade om att deras arbetsuppgifter försvinner. Det finns inget arbete för de 600 som eventuellt blir friställda vid Original-Odhner och för de 300 tjänstemän jag nämnde. Därför är det högst aktuellt att ta ytterligare initiativ. Det är verkligen min förhoppning att man skall finna en lösning på problemen i Göteborg. Jag reagerade mot den pressdebatt som förekom i samband med den här krisen. Man gjorde bl.a. gällande att det inte är så farligt att bli arbetslös i Göteborg som det är att bli arbetslös någon annanstans. Det är lika besvärligt att förlora sitt jobb var man än befinner sig i det här landet. Situationen i Göteborg är i dag sådan att det inte finns möjligheter att erbjuda de friställda arbete på något annat ställe. Det är därför nödvändigt att försöka finna en sådan lösning att företaget kan fortleva.
Herr talman! När man besvarar två enkla frågor som egentligen hör samman är det naturligtvis svårt att svara så att det passar in på båda frågorna. I det ena fallet behandlade jag den långsiktiga politiken då det gällde kontorsmaskinindustrin. Det utredningsarbete som pågår där är inriktat på att få fram ett kunskapsunderlag för att bedöma den fortsatta utvecklingen. Några ytterligare initiativ i det avseendet är inte möjliga. Vi måste avvakta utredningsresultatet. I det andra fallet gäller det den speciella fråga som herr Hugosson tar upp — låt mig kalla den Facitfrågan. Vi för för närvarande diskussioner med företaget och är i kontakt med de anställda för att försöka åstadkomma så godtagbara lösningar som möjligt. Vi hoppas att detta skall ge ett gott resultat. Jag kan något lugna herr Hugosson med att för Göteborgsföretagets vidkommande säga att jag är underkunnig om att det finns intressenter som vill förhandla om att fortsätta åtminstone en del av verksamheten.

intagna fråga, nr 340, och anförde: från tillsynsmyndig Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig vilka åtgärder heter som ökar vissa kostnadsuppdrivande för huvudmännen. Framställningen från kommunförbundens omsorgsdelegation har re mitterats till socialstyrelsen och skolöverstyrelsen för yttranden. Under frågans behandling i socialstyrelsen har flera av de i framställningen berörda enskilda ärendena diskuterats med huvudmännen och därefter kunnat slutbehandlas i samförstånd med huvudmännen. Enligt vad jag inhämtat har vidare socialstyrelsen och representanter för kommunför bunden kommit överens om ett sammanträffande under nästa månad för att ytterligare diskutera hithörande frågor. Det är meningen att en sådan kontakt skall tas även mellan skolöverstyrelsen och kommunförbunden. Jag utgår från att de frågor det här gäller på detta sätt får en tillfredsställande lösning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Att skapa en så god och medmänsklig miljö som möjligt för de psykiskt utvecklingsstörda måste vara samhällets uppriktiga strävan och uppgift. Det får absolut inte hända att någon blir bortglömd eller av annan anledning inte får den vård han har rätt till. Stora framsteg har gjorts på detta område. Det är viktigt att hygien och utrustning är tillfredsställande. Det är minst lika viktigt att det finns personal som har tid och intresse för och handlag med dessa utvecklingsstörda. Tillsynsmyndigheternas inspektionsverksamhet har skapat avsevärd irritation hos huvudmännen. Detta har föranlett Svenska landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet att skriva till socialministern. I skrivelsen framhåller man vad som är grunden till denna irritation — att rapporten är hållen i negativ ton och att åläggandena innebär kostnadsökningar för landstingen. Anledningen till att jag ställde min fråga var denna skrivelse och det förhållandet att jag deltar i detta arbete på länsnivå. När det gäller inspektionsverksamheten vore det önskvärt att tillsynsmyndigheterna — innan rapporten skrivs ut — med berörda befattningshavare på landstingssidan diskuterade igenom de påpekanden de tänker göra. Kan socialministern tänka sig att man, med förtroende för huvudmännen, delegerar en del av dessa uppgifter till länsnivå? Det är också viktigt att det sker en samordning mellan planeringsmyndigheten och dem som skall svara för den ekonomiska sidan, inte minst med tanke på uppgörelsen mellan herr Sträng, Landstingsförbundet och Kommunförbundet, i vilken det förutsattes att utgifterna skulle hållas nere. ud Torsdagen den å z 30 november 1972 tillfredsställande lösning och att det inte drar alltför långt ut på tiden. Nu tackar jag för svaret där det meddelas att en hel del är på gång. Det är min förhoppning att man skall komma fram till en för alla parter
tjuvfiske Herr talman! Jag vill gärna understryka vad herr Johansson i Skärstad sade om att det på detta område gjorts stora framsteg, inte minst under senare år. Bakom detta ligger betydelsefulla insatser från huvudmännens sida. Man kan gott säga att vi befinner oss mitt uppe i en utveckling på hela detta viktiga område som innebär att nya vårdformer kommer till stånd. De öppna vårdoch boendeformerna vinner alltmer insteg. Med andra ord: Det är en progressiv utveckling på gång. Som jag nämnt i mitt svar kommer det nu att äga rum en särskild konferens mellan socialstyrelsen och kommunförbunden för att behandla just dessa frågor. Detta understryker självfallet också den stora betydelse de här frågorna har. Jag vill framhålla att det föreligger en positiv vilja hos dem som svarar för dessa frågor, både centralt och ute i landstingen, att steg för steg föra utvecklingen framåt. De frågor som herr Johansson i Skärstad ställde till mig föreställer jag mig på ett naturligt sätt också kommer att bli föremål för diskussion under de överläggningar som kommer att äga rum.

Herr talman! Herr Clarkson har frågat justitieministern om det enligt herr Clarkson ökande tjuvfisket, nu särskilt med trål i Öresund, föranleder någon åtgärd från statsrådets sida. Frågan har för besvarande överlämnats till mig som tf. chef för jordbruksdepartementet. Bestämmelserna om påföljd för olovligt eller olaga fiske skärptes senast år 1969. För sådant brott kan nu dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom skall fångst förklaras förverkad, om det inte är uppenbart obilligt. Fiskeredskap som använts såsom hjälpmedel får förklaras förverkat, om det är påkallat till förebyggande av brott eller annars särskilda skäl föreligger. Vid olovligt eller olaga fiske kan fiskeredskap och båt tas i beslag. Gällande bestämmelser ger enligt min uppfattning de rättstillämpande myndigheterna tillräckliga möjligheter att ingripa mot olovligt eller olaga fiske. Tillgänglig statistik visar inte någon allmän ökning av dessa brott. Några särskilda åtgärder är därför inte aktuella. För fisket i Öresund, som nyligen behandlats i riksdagen, gäller en konvention mellan Sverige och Danmark som förbjuder båda ländernas fiskare att bedriva fiske med trål i större delen av Öresund. Förhandlingar om revision av konventionen pågår. Därvid kommer även frågan om efterlevnaden av konventionens bestämmelser att uppmärksammas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Nilsson för svaret på min fråga, som föranleddes av uppgifter om en ökning av det olaga trålfisket i Öresunds farvatten. Det förekom också uppgifter som tydde på att de fiskare som överträdde förbudet mot trålfisket i denna region gjorde det med berått mod, vetande att straffsatserna inte var tillräckligt avskräckande. Det allmänna rättsmedvetandet stöts naturligtvis av sådana förhållanden. När nu statsrådet Nilsson anför att här inte föreligger någon ökning av överträdelserna och att en erforderlig skärpning av straffsatserna skedde så sent som 1969, kan man väl med anledning därav bara säga, att det verkar som om tillämpningen av dessa skärpta straffsatser från 1969 inte har varit tillräcklig. Det vore därför angeläget att statsrådet med tanke på det, som jag nu vågar hävda, ökade tjuvfisket verkligen ville överväga om inte någonting kan göras åt det. Sedan säger statsrådet Nilsson att förhandlingar förts med Danmark om trålfisket just i Öresund. Jag tycker det är angeläget att härvidlag understryka, att det inte är danska trålfiskare jag tänkt på när jag ställde min enkla fråga. Det är svenska yrkesmän, som på grund av bristande fiskelycka i andra farvatten har tagit sig ned till Öresund och där ställt till med skada genom sitt tjuvfiske. Jag hoppas verkligen att statsrådet Nilsson vill överväga åtgärder eller åtminstone följa utvecklingen med vaksamhet.
Herr talman! Jag nämnde att statistiken inte visar någon allmän ökning av det olovliga fisket, eftersom herr Clarksons fråga var allmänt formulerad, även om den speciellt tog sikte på Öresund. Det antal brott mot fiskelagstiftningen som har kommit till polisens kännedom ligger under de senaste åren faktiskt på samma nivå som i slutet av 1950-talet. Antalet brott däremellan har varit uppe i betydligt högre siffror vid ett par tillfällen. Men det är ett riktigt påstående att det beträffande Öresund föreligger speciella problem med en viss ökning av antalet överträdelser mot trålfiskeförbudet. De aktuella siffrorna tyder på att totala antalet brott i år kommer att ligga betydligt under det totala antalet brott förra året.

Det är klart att en förverkandepåföljd är en mycket effektiv påföljd för att hålla brottslingarna borta. Om det inträder en allmän skärpning av straffpraxis och därmed sammanhängande ändring i fråga om praxis för beslag finns det anledning vänta att detta får en dämpande effekt på det olaga fisket. Bestämmelserna finns där i varje fall.
Herr talman! Det statsrådet Nilsson nu sade låter genast bra mycket bättre. Man har faktiskt kunnat konstatera att det förbjudna trålfisket fortsatt, därför att fiskarna inte fruktat påföljderna. Men med de nya prejudicerande utslag från hovrätten som statsrådet Nilsson har nämnt finns det väl anledning hoppas på en förbättring i framtiden.

Herr talman! Det skulle vara frestande att knyta an till vad herr Börjesson i Glömminge sade om den framtida bristen på energiresurser. Jag har inte sett efter hur mycket av detta som har behandlats i riksdagen här tidigare. Det ambitiösa betänkande vi har framför oss nu innehåller en hel del om framtidsperspektivet, men inte just någonting alls om vissa nya energikällor som sannolikt kommer att få ett genombrott under de närmaste decennierna. På en internationell konferens i London i september 1972 anordnad av Society for Social Responsibility in Science ansågs att solenergins utnyttjande kanske blir det genombrott som kommer att bli viktigast. Det finns flera möjligheter att utnyttja solenergin.

Om man kunde reproducera denna fotosyntes och göra den mera effektiv, är det i hög grad sannolikt att detta skulle ge oss en energikälla av t.o.m., större värde än kärnkraften. Herr Börjesson i Glömminge menade att petroleum och kol skulle ta slut inom hundra år. Det finns flera uppgifter om den saken, men det tycks råda viss samstämmighet om att de tillgångar som man nu känner till är slut omkring år 2 100. Utöver vad jag nämnde om fotosyntesen finns en annan process som kanske kommer att bli av största värde när det gäller att finna en ersättning för kol och petroleum som bränsle — det är inom parentes sagt ett fruktansvärt slöseri att bränna ett viktigt material som borde användas för andra processer. När det gäller energiproduktionen tror man att väte kan komma att bli det grundämne som kommer att användas som ersättning för bensin i bilar och för liknande ändamål. Flytande väte används nu som raketbränsle. I likhet med tungt väte kan man framställa vanligt väte i helt obegränsade mängder av vatten. Det går åt energi till detta. I det senaste numret av den amerikanska tidskriften Fortune, novembernumret 1972, finns en artikel under rubriken The Coming Hydrogen Economy — den kommande väteekonomin — som ger mycket intressanta upplysningar om vätets användning som energikälla. Man skulle framställa det genom elektrolys av vatten och för denna process använda atomenergi. Vi får väl hoppas att vätet blir utnyttjat innan man helt slösat bort de organiska tillgångar som vi har i olja och kol nu. Jag skall här inte gå in närmare på dessa framtidsvyer. Jag skall i all korthet beröra mycket näraliggande praktiska frågor, nämligen syftet med vänsterpartiet kommunisternas motion 583.

Det sistnämnda yrkandet har i princip tillgodosetts genom att en delegation för forskning rörande kärnkraftens säkerhetsoch miljöfrågor tillsatts av regeringen den 27 oktober — jag förmodar som ett resultat av vår motion. Det har vidare aviserats att de frågor som hör samman med behandling och förvaring av högaktivt radioaktivt avfall kommer att behandlas av en särskild utredning som inom kort skall tillsättas eller som kanske redan rent av har tillsatts. Kvar står det faktum, som utförligt behandlades i motionen, att den snabba ökningen av förbrukningen av elkraft medför att vattenkraftens relativa andel snabbt sjunker i Sverige. Det är mycket sannolikt att atomkraften måste svara för huvudparten av energiförsörjningen i Sverige år 2000. Och att all utbyggd vattenkraft då måste reserveras för perioder av tillfälligt ökad energiförbrukning. Vattenkraften blir med andra ord toppkraft, under det att annan energi, i främsta rummet atomenergi, blir baskraft för hela landet, även för Norrbotten. Skälen för en förläggning av det femte kärnkraftverket till Norrbotten blir alltså identiska med dem som låg till grund för regeringens beslut om en förläggning av Vattenfalls andra kärnkraftverk till Forsmark norr om Stockholm, nämligen en samlad bedömning av energibehovet, miljövården, regionaloch sysselsättningspolitiken. Enligt Vattenfalls uppgifter kommer 200 man att krävas för Forsmarksbygget under första året. År 1975 då de två första aggregaten är under byggnad beräknas arbetsstyrkan uppgå till maximalt 1 100 man. Driftpersonalen kommer, när Forsmarksverket är fullt utbyggt, att uppgå till omkring 220 man. Det är alltså en avsevärd möjlighet till sysselsättning som konstruktionen och driften av dessa kärnkraftverk ger. I Norrbotten — liksom för övrigt i det malmrika Västerbotten — skulle det vara naturligt att gruppera industrier med stora energikrav som ett kombinat i nära anslutning till ett kärnkraftverk. För planering, projektering och uppförande av ett kärnkraftverk går det åt omkring 10 år. Centrala driftledningen, där både Vattenfall och den privata elindustrin är representerade, har nu i november gett ut en skrift, Sveriges elförsörjning 1975—1990, 1972 års studie, där man hävdar att det behövs 19 nya kärnkraftaggregat fram till 1990. Jag skall inte här ta ställning till om detta är en riktig kalkyl eller inte. Vi har utförligt diskuterat detta i vår motion. Men det intressanta är att av dessa aggregat kommer flertalet att placeras i anslutning till aggregat som nu är under byggnad, alltså Forsmark, Oskarshamn, Barsebäck och Ringhals och att sex kärnkraftaggregat kommer att placeras på nya platser. Men av dessa förläggs inget till den norra delen av landet, utan fyra placeras på Sörmlandskusten och två i Bohuslän. Man har också valt ut sammanlagt 19 lägen för kärnkraftverk — häri torde ingå de lägen som redan tagits i anspråk — som man beräknar kommer att behövas år 2000. Tydligen kommer inget av dessa att förläggas till övre Norrland, och det är lätt att inse vad detta kommer att betyda för den framtida lokaliseringspolitiken och därmed också för den framtida sysselsättningen där. Det är för övrigt uppenbart att det inte räcker med endast prognoser för energiförsörjningen på längre sikt.

Jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Det ökade behovet av energi i ett modernt samhälle av typ Sverige blir av allt att döma ett växande problem med många dimensioner. Det sammanhänger med primäroch sekundärenergins anskaffande, transport, lagring och omvandling till för konsumenten lämplig form. Exempel på problemdimensioner som direkt och indirekt berörs är handelsbalans, miljöoch ekosystem inklusive människan, begränsade tillgångar av fossila bränslen — speciellt bergolja — forskning och utveckling kring atomenergins utnyttjande, exploatering av nukleära bränslefyndigheter och kvittblivande av avfallsprodukter. Frågan får ses mot bakgrunden av att de svenska vattenkrafttillgångarna anses i det närmaste fullt utbyggda. Den konsumerade energins fördelning är intressant bl.a. i den bemärkelsen att en allt större andel av primärenergin omvandlas till elektrisk energi. Energifrågorna måste därför ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom en växande andel av samhällets resurser binds i elförsörjningssystemet. Det beräknas att omkring år 2000 ca 20 procent av ett industrilands bruttonationalprodukt krävs för investeringar i det egna elförsörjningssystemet. Dessa beräkningar, som framlagts av OECD, visar att en följd av stigande standard och fortsatt teknisk utveckling är att det framtida behovt av elkraft ökar. Vi måste därför prioritera utvecklingsarbetet för att söka nya former för energiframställning. En ökad energiförbrukning sammanhänger alltså till viss del med vår välståndsökning, men begreppet välstånd har ju fått en delvis ny innebörd. De fördelar som välståndet ger måste vägas mot de negativa konsekvenserna av utvinning och användning av energi i allt större omfattning. De negativa effekterna av energianvändningen är till övervägande del miljöoch naturresurseffekter. Konsekvenserna för miljön av energiframställning och energianvändning påverkar i mycket liten utsträckning priset. Vår nuvarande energipolitik är av passiv karaktär och saknar styrmedel för att förhindra slöseri med energi. Genom miljöavgifter vore det möjligt att få ett mer rättvisande krav på energi i olika former. Det måste i princip vara riktigt att skador på miljön räknas in i energipriserna. Energianvändningen ger även upphov till andra problem än miljöproblemen som kräver reglering genom lagar och myndigheters tillsyn.

För dessa problemområden finns det lagstiftning, och bevakningen sköts av ett stort antal myndigheter. Genom de olika myndigheterna erhåller man den bästa kontrollen och bevakningen av problemen. Det är också riktigt att energimarknaden såsom nu tillåts att fungera inom de allmänna ramar som utgörs av lagar och bestämmelser. Det är alltså en bra avgränsning som vi nu har av de områden där olika myndigheter har hand om kontrollen. Med den snabba utveckling som sker på olika områden kommer inte minst industrin men även andra konsumenter att ställa ökade krav på en utbyggd elproduktion. Detta kommer också att ställa ökade krav på underlag för de beslut som skall fattas. Det är viktigt även för de organ som skall bevaka de här olika problemområdena. Det gäller energimarknadens köpare och säljare och de myndigheter som utformar lånebestäm melserna för bostäder, de som ger forskningsoch utvecklingsbidrag m, m. Från folkpartiet föreslår vi nu att ett fristående energiinstitut skall inrättas. Ett sådant institut behöver inte vara särskilt stort, men det bör ha intim kontakt med teknisk och ekonomisk fakultet. Vi har sagt i motionen att kostnaden bör täckas genom en särskild avgift på energiförbrukningen. Det finns redan ett liknande system för byggnadsforskningen. Det är viktigt att ett energiinstitut som vi här föreslagit inte får någon annan maktposition än den som skapas av de kunskaper och fakta som framkommer genom utredningar, diskussioner eller eventuella forskningsinsatser som utförs på institutets initiativ. Men det är lika viktigt att institutet får en självständig ställning i förhållande till myndigheter, företag och organisationer. Det är angeläget med en betydande insats på forskningsområdet när det gäller energipolitiken, och den uppfattningen delar utskottsmajoriteten med oss.

Vi anser emellertid att ett industriverk med uppgifter också på det energipolitiska området inte utgör något alternativ till ett av oss föreslaget institut. Tillsättandet nyligen av energiprognosutredningen är dock ett steg i rätt riktning. Som vi uttrycker det i reservation 1 till utskottets betänkande, anser vi att industriverket för att kunna lösa sina uppgifter självklart har behov av de utredningar som ett energiinstitut kan verkställa. Och eftersom energifrågorna intar en nyckelställning på det resurspolitiska området, är det av särskild vikt att ett tydligt och tillförlitligt underlag för långsiktiga beslut i de här frågorna snabbt kan tas fram, Därför erfordras det ett organ med en markerad självständig ställning i förhållande till myndigheter, företag och organisationer. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! De frågor som berör våra energiresurser liksom över huvud taget alla våra naturtillgångar diskuteras mycket i våra dagar. Vi har många profeter som har olika uppfattningar om hur det kommer att te sig i framtiden med våra resurser. Jag skall inte ge mig in på att analysera detta. Låt mig bara säga att det är lustigt att man kan komma till så många olika slutsatser med samma utgångsmaterial. Alla dessa frågor är väldigt betydelsefulla, och vi har all anledning att följa dem med mycket stort intresse, att försöka tränga in i problemen och göra vårt bästa för att klara ut framtiden för oss själva. I de fem motioner som vi här behandlar handläggs förslag när det gäller olika delar av detta område. Det gäller vår energiproduktion, våra mineralresurser, våra resurser i odlingsbar mark osv., men motionerna utmynnar i väldigt olika förslag. Frågan om hur hela världens naturtillgångar skall utnyttjas för att försörja en ständigt ökande befolkning är naturligtvis en mycket allvarlig fråga. Jag skall emellertid helt kort kommentera de olika motionerna. Motion 757 har som huvudförslag att en utredning skall tillsättas för att ta upp olika aspekter på resursanvändningen. Motionen behandlar många olika saker. Man talar om våra resurser i fråga om odlingsbar mark och dess utnyttjande och hur man skall bevara och utveckla dessa möjligheter. Man talar om mineralresurserna och deras användning, och man är också inne på frågan om andra energikällor och hur de skall förvaltas. Mycket av det som tas upp i motionen är frågor som inte kan lösas nationellt. De kan endast lösas i internationellt sammanhang. Exempelvis frågan om ett maximalt utnyttjande av jordklotets möjligheter att producera livsmedel kan ju inte lösas genom någon isolerad aktion här hemma hos oss. Om jag nu börjar med den del där man tar upp frågan om vår jordbrukspolitik och vår jordbruksproduktion, så kräver man i motionen att hela jordbrukspolitiken skall omprövas så att vi skall ha åtminstone 100 procents självförsörjningsgrad vad gäller livsmedel i vårt land. Dessutom framläggs olika synpunkter på hur jordbruket skall bedrivas. Jag vill helt kort stanna vid denna del. Vi har ett jordbruksavtal, en överenskommelse, som säger att riktpunkten skall vara att vi täcker 80 procent av vårt eget livsmedelsbehov, dvs. vi har en 80-procentig självfö ningsgrad. Detta ämne sorterar under jordbruksdepartementet och jordbruksutskottet, och jag skall inte ge mig in på det. Näringsutskot tet avvisar att ta ställning i sammanhanget och framhåller att det är andra organ som har att handlägga dessa frågor. Jordbruksdepartementet har dessutom i år tillsatt sakkunniga som skall se över hela jordbrukspolitiken och även frågan om hur stor vår självförsörjningsgrad skall vara. Låt mig bara allmänt säga att jag inte är lika övertygad som motionärerna om att det bästa bidraget vi kan ge till världens försörjning är en 100-procentig självförsörjningsgrad vad gäller jordbruksprodukter. Jag tror inte riktigt att det är den vägen vi kan medverka bäst. Om det vore så, kan man ju fråga varför vi skulle stanna vid 100 procent. Vi kunde väl ha 150-procentig självförsörjningsgrad och exportera 50 procent av våra jordbruksprodukter och på det sättet bidra till världens försörjning. Näringsutskottet har emellertid hänvisat till att detta ämne ligger under jordbruksdepartementet och jordbruksutskottet. I motionen tar man också upp våra mineraltillgångar som en stor fråga. Självfallet är det mycket viktigt att klara ut vilka mineraltillgångar vi har, hur de skall användas och hur vi skall hushålla med dessa resurser. Jag vill erinra om att vi för tio år sedan beslöt om en malminventering i Norrbottens län och anslog pengar till SGU för att genomföra en kartläggning av malmresurserna där. Detta arbete är nu avslutat och man har redovisat resultatet. 1964 års geologiutredning tog också upp frågan om att på detta sätt metodiskt gå igenom hela vårt land och kartlägga vilka mineraltillgångar som eventuellt ännu inte är kända. Vi räknar med att riksdagen nästa år får ta ställning till ett förslag om statsmakternas mineralpolitik i samband med förslaget om inrättande av ett industriverk.

Frågan om våra energiresurser är naturligtvis oerhört intressant. Det är kanske där som den mest hetsiga diskussionen förs över hela världen. Vilka energiresurser har vi? När blir de uttömda? Kommer det att finnas andra energikällor? Industridepartementet har tillsatt en särskild energiprognosutredning, som skall se över de närmaste årens energibehov och annat sådant, Riksdagen har också i en skrivning krävt att parlamentariker skulle ingå i en sådan utredning, och utskottet pekar på att fem parlamentariker har knutits till utredningen. De har alltså möjlighet att bidra med synpunkter — helt naturligt inte i någon väsentlig grad i tekniska frågor men väl i fråga om bedömningen av olika typer av energiresurser, deras utnyttjande, sammanvägandet med naturskyddsintressen och annat sådant.

Jag vill hänvisa till betänkandet, där vi redovisar att för närvarande inte mindre 4 utländska och 14 svenska utredningar arbetar på detta område. Att då tillsätta ytterligare en svensk utredning är väl ändå ganska onödigt. Som ett särproblem tas i motionen 757 upp frågan om att intensifiera forskningen rörande fusionsenergi. Utskottet finner att Sveriges bidrag till denna forskning alltid kan bli bara marginellt. Vetenskapsmännen säger att det kan vara möjligt att praktiskt utnyttja fusionsenergin kanske någon gång efter år 2000 — lösningen ligger alltså inte runt hörnet. Oerhört mycket dyrbar forskning måste bedrivas och många problem måste lösas rent grundforskningsmässigt innan man kan börja utnyttja fusionsenergi. Jag tror inte att vi i Sverige skall åta oss att göra mer än vad som är rimligt. Sverige är ett litet land, och vi kan inte föra denna forskning väsentligt framåt annat än rent marginellt. Vi skall göra vad vi kan, men skall det bli något av måste de stora makterna, ja hela världen, vara engagerade. Tanken är riktig bitvis; felet är att man tror att vi i Sverige skulle kunna göra något väsentligt i denna fråga. Så betydelsefulla är vi inte. I motionen 575 tas upp frågan om inrättandet av ett särskilt energiinstitut för att följa frågorna om vår energiproduktion och över huvud taget alla frågor på detta område. Herr Andersson i Örebro sade att det är väsentligt att man kan få till stånd ett sådant organ, Utskottet pekar på att ett industriverk kommer att inrättas någon gång i vår, enligt vad som sagts från regeringens sida, och en proposition härom kommer att framläggas. Vi tycker att det då skulle vara ganska långsökt att inrätta ett särskilt organ för energiproduktionen som skulle hamna vid sidan om industriverket. Tvärtom bör en avdelning i detta industriverk mycket väl kunna sköta de här sakerna. Jag går så över till motionen nr 583 med herr Takman som första namn. I den tar man upp flera olika ting. Först och främst är man inne på att kontrollen över energiresurserna helt skulle överföras i samhällets ägo; man vill ha en koncentration till samhället av energikällorna. Jag har i och för sig ingenting emot den tanken, men jag vill peka på att samhället här ändå har ett väldigt stort inflytande. Exempelvis sker 45 procent av vår el-produktion i statlig regi. Dessutom har vi ett flertal bolag som är kommunala, gemensamma för Vattenfall och kommunerna eller gemensamma för kommunerna och vissa privata företag.

Vi är på väg att få precis vad motionärerna talar om utan något särskilt beslut av riksdagen. Herr Takman tar också upp en fråga som väl borde beröra mig alldeles särskilt; han talar nämligen om förläggning av ett kärnkraftverk till Norrbottenskusten. Utbyggnad av atomkraftverk har bara i ringa omfattning skett i vårt land. I den proposition som jag nämnde, Hushållning med mark och vatten, redovisas vad som är på gång och de allra närmaste årens vidareutbyggnad; man talar om Forsmark och ytterligare några kraftverk. Men i samma proposition sägs det också att frågan om eventuella atomkraftverk utefter Norrlandskusten skall utredas. Man skall alltså över huvud taget kartlägga vad Norrlandskusten kan användas för. Centrala driftledningen har också varit inne på detta och har bl.a. litet löst skissat att det nog så småningom skulle bli vettigt att lägga ett atomkraftverk i Norrbotten. Man har t.o.m.i i en uppsats i någon tidning angett en lämplig plats. Men man poängterar att detta inte är aktuellt under 1970-talet, knappast heller under 1980-talet. Mycket beror ju på i vilken takt utbyggnaden kan ske och många andra ting. Det bör göras allt som är möjligt för att försöka få en etablering just vid Norrlandskusten, men saken är på gång, och det är nog ganska vettigt att låta utvecklingen fortgå i nuvarande takt. Många problem är ännu olösta, men jag tror att den dag vi har löst dem och verkligen skall sätta in våra resurser på att bygga ut kärnkraftverken, då hamnar någonting i Norrbotten också. Rent marginellt kan jag säga att i och för sig är inte några atomkraftverk i Norrbotten av behovet för att vi där skall klara vår industrialisering. Är det någonting vi har gott om i det länet — om vi fick behålla det för oss själva — är det ju elenergi. Där produceras en mycket stor del av hela landets energi i vattenkraftverk, och det visar att det problemet kanske kan lösas där. Jag är helt överens med herr Takman om den sysselsättningsmässiga och lokaliseringspolitiska betydelsen, men jag tror inte att man skall forcera fram frågan mer än så, att man säger att Nr 128 man skall undersöka den här kusten. CDL har varit inne på det och har Torsdagen den också tänkt just på Norrbotten. 30 november 1972 Herr Takman vill också att man skall göra en översyn av atomkraft: —rFZ— — — — produktionen för att eliminera riskerna för allmänheten. Det är självfallet Resursoch energien betydelsefull sak, men man har tillsatt en expertdelegation för politiken m.m. forskning rörande kärnkraftens säkerhetsoch miljöfrågor, som skall behandla just de här problemen. Därför finner utskottet att det inte är av något större värde att ytterligare poängtera säkerhetsfrågorna. Saken är i och för sig aktuell och viktig, men vi tycker inte att det behövs något särskilt påpekande. I ett par andra motioner sysslar man med mer perifera ting. Motionen nr 758 handlar om att riksdagen skulle uttala sig för att kraftproduktionen i större utsträckning skulle ske i s.k. pumpkraftverk. Det är inte någon ny teknik som ifrågasätts där. Vi har pumpkraftverk i Sverige. I våras behandlade vi en proposition som innefattade Vattenfalls önskan att bygga ett pumpkraftverk i Juktan i Västerbotten. Någon forskning och särskild vidare utredning om det behöver alltså inte göras, utan Vattenfall använder denna metod där den är praktiskt riktig. Vi föreslår att denna motion inte bifalls eftersom den inte tar upp någonting väsentligt som inte är mycket väl känt. I motionen 1342 talas om behovet av information rörande energifrågorna. Jag vill betona att utskottet också är mycket intresserat av detta. Vi finner att det är viktigt att människorna får saklig, riktig information om alla dessa problem, inte minst hur det ligger till för dagen med atomenergin, så att man inte lever i någon falsk föreställning att det är så eller så. Det finns en nytillsatt kommitté för forskning rörande kärnkraftens säkerhetsoch miljöfrågor, och vi förutsätter kort och gott att denna kommitté finner det angeläget att på allt sätt informera allmänheten. Därmed anser vi att motionen är tillgodosedd och inte föranleder vidare åtgärder. Herr talman! Med detta har jag försökt ta upp några av de stora linjerna i dessa motioner. Låt mig konstatera att det allra mesta av vad som där föreslås redan är på gång. Vi har en stor mängd utredningar på detta område, och vi finner därför inte att det vore vettigt att tillsätta nya utredningar. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Utskottets ordförande herr Svanberg tyckte det vore en överloppsgärning om vi skulle tillskapa ett speciellt energiinstitut. Jag är av en helt annan uppfattning. Vi har ju sett hur man i olika länder har tillskapat organ som är fristående i förhållande till myndigheter, företag och organisationer. Man har där tagit fram prognoser och vetenskapliga utredningar just för beslutsfattarna. Vi har ansett att ett energiinstitut skulle ha den rollen här i Sverige. Byggnadsforskningsinstitutet har gjort en betydande insats för svensk byggnadsforskning, och totalt har väl också vår byggnadsindustri haft mycket god tillgång till de prognoser och utredningar man har tagit fram 31 där. Nr 128 Torsdagen den 30 november 1972 tiden. Vi kommer troligen inte i längden ifrån att skapa ett fristående institut. Ett industriverk i all ära, men det behöver ju ha en mängd beslutsunderlag som ett fristående energiinstitut kan ta fram. Som jag tidigare sade har vi föreslagit att kostnaderna för institutet Jag anser att denna fråga är utomordentligt viktig, och jag finner det alldeles säkert att den kommer att få ytterligare aktualitet längre fram i skall tas ut genom energiavgifter.

Herr talman! Herr Svanberg talade om all vattenkraft som produceras i Norrbotten, och det är riktigt. Men man räknar väl med att ungefär 15 procent av energibehovet bör finnas som reservkraft, som toppkraft. Vid det här seklets slut lär all den vattenkraft vi har behövas som toppkraft Vattenkraft har ju den egenskapen att man kan magasinera den och använda den när den bäst behövs, vilket kärnkraften inte har. Antingen går ett kärnkraftsaggregat eller också går det inte; det arbetar alltid med samma effekt. Sedan tror jag att det var litet för yviga framtidsperspektiv som herr Svanberg tecknade. Jag har här en skrift — det är synd att jag inte har lämnat den för visning på TV-skärmen — som centrala driftledningen nyligen har gett ut. Där har man ritat in 170 tänkbara kraftverkslägen i framtiden, och det finns en enda prick någonstans uppe i södra Norrbotten på kusten. Sedan finns det ytterligare några få prickar utefter de övre två tredjedelarna av Sverige. Alltsammans praktiskt taget kommer på Västkusten och på kusten söder om Stockholm och utefter skånska kusten. Detta är alltså det perspektiv som man tecknar, och jag misstänker att det blir med det här som med så mycket annat, att det planeras ingenting för inlandet och för övre Norrland.

Herr talman! Det kanske inte är mycket jag behöver tillägga Herr Andersson i Örebro tycker att det behövs ett fristående organ — detta kan inte det industriverk som vi talar om klara av, anser herr Andersson. Jag är inte lika misstänksam och tror inte att ett industriverk skulle sakna möjligheter att klara saken. Jag förstår inte riktigt varför man skulle behöva ett fristående organ, Det skulle finansieras genom avgifter på kraftförsörjningen, och då får vi ju alla som förbrukar elektrisk ström vara med och betala Jag kan till nöds förstå herr Anderssons argument, men jag tycker inte det är särskilt hållbart. Jag tror att det blir precis lika bra om saken handhas av industriverket som om den sköts i herr Anderssons fristående organ. Mera är inte att säga om det. Herr Takman påpekar att jag sagt att vi har så mycket elenergi via vattenkraftverk i Norrbotten, och det är väl sant, säger han, men 15 procent av all vattenkraft behövs som reservkraft. Och, säger herr Takman, vid sekelskiftet behöver vi all den energi vi får från vattenkraftverk nu som reservkraft. Ja, det kanske är riktigt. Men jag hoppas, herr Takman, att vid sekelskiftet skall vi ha atomkraftverk i Norrbotten också. Jag sade bara att problemet är inte aktuellt under 1970-talet och kanske inte under 1980-talet heller. Och jag upprepar att i vart fall är det inte aktuellt under 1970-talet. Centrala driftledningen har pekat ut en punkt i Norrbotten, som herr Takman säger. Det är Jävre i Piteå kommun. Sedan säger herr Takman att det finns 170 tänkbara lägen men alltså bara en punkt som är utpekad där uppe, och herr Takman fruktar att som vanligt planeras det ingenting för Norrland och för inlandet. Ja, på den punkten behöver inte herr Takman och jag gräla. Jag är lika intresserad som herr Takman av att det planeras för Norrland och Norrbotten, och blir det så att ingenting projekteras för Norrland när den aktuella utredningen kommer i gång kan herr Takman och jag bli helt överens — då skall vi kämpa sida vid sida för att det skall ske någonting i Norrland. Men jag tror inte att det är nödvändigt att göra detta i dag. Det är att liksom misstänka centrala driftledningen innan man har bevisat vad det är fråga om. Vi kan ju spara misstänksamheten tills man börjar göra tokerier. Jag vågar hoppas att det inte blir så tokigt som herr Takman befarar.
Herr talman!

Det finns ingenting norr därom. Och skall man räkna med att få en kraftförsörjning där uppe vid sidan om vattenkraften, som jag förutsätter kommer att användas för hela landet, måste man nog börja planera ganska snart.
Herr talman! Jag hyser ingen misstänksamhet mot ett blivande industriverk. Rent principiellt anser jag emellertid att det vore riktigt att vi fick ett fristående institut som alltså är fritt från beroende av såväl myndigheter som företag och organisationer. Men det skall självfallet ha kontakter både vertikalt och horisontalt, på det sätt vi mött i olika sammanhang när vi har varit ute på våra resor och framför allt när vi var i Japan. Man har ju liknande organ där. Jag har klart för mig att herr Svanberg inte delar min uppfattning, men trots det vill jag hävda att den formen av energiinstitut, som kan ta fram de utredningar och prognoser som behövs för den framtida energiproduktionen, skulle vara av utomordentlig betydelse.
Herr talman! Det finns ingen anledning för mig att här polemisera mot herr Andersson i Örebro, som ju är en vettig karl. Det var bara en sak i vad herr Andersson sade som jag hoppas att han inte menade. Energiverket skulle vara fristående från industrin, sade herr Andersson, och det är alldeles riktigt att det vore värdefullt — men det skulle även vara fristående från samhället. Det är väl ändå samhällets intressen som institutet skall bevaka? Om det är fristående från samhället blir det ju en Nr 128 styrelse för energiverket som framför sina som herr Andersson tror helt Torsdagen den vettiga synpunkter. Ett verk som är helt fristående från samhällets 30 november 1972 intressen fruktar jag för. Jag hoppas att herr Andersson inte menade det.

kärnkraften Herr talman! Jag skall självfallet inte gå in i den debatt som här förts. Men när herr Andersson i Örebro funderar över hur han skall få ett institut som är fristående och oberoende av industrin och samhället bör han nog samtidigt fundera över om det också skall vara fristående och oberoende i förhållande till konsumenterna. Fundera litet på hur det institutet skall konstrueras, herr Andersson! Men, herr talman, jag har begärt ordet för att i samband med denna debatt svara på en interpellation som framställts av fru Hambraeus angående den framtida utbyggnaden av kärnkraften.

Låt mig först erinra om skälen till att vi i Sverige satsat så hårt på kärnkraften. Vårt land saknar i stort sett ekonomiskt utvinningsbara energitillgångar, med undantag för vattenkraften. Denna svarar endast för en liten del — för närvarande ca 20 procent — av vårt totala energibehov. Huvuddelen täcks av importerade bränslen, dvs. olja och i någon mån kol. Detta mycket stora beroende av import, i förening med en mycket hög energiförbrukning, utgör i flera hänseenden en belastning för vårt land. Jag behöver bara påminna om den stora känsligheten för störningar på den internationella oljemarknaden. Det var framför allt denna faktor som gjorde att man i Sverige redan vid mitten av 1950-talet fattade de grundläggande besluten om att bygga ut kärnkraften. Om man ser till dagens situation måste man konstatera att vattenkraften i stort sett är färdigexploaterad, även om vissa utbyggnader är möjliga. Under de senaste tio åren har utbyggnaden av produktionen av elkraft — som är den mest expansiva delen av energisektorn — alltså måst baseras i allt högre grad på värmekraft. Ungefär en tredjedel av produktionskapaciteten i dag utgörs således av värmekraft, med olja som bränsle. Kraftindustrins prognoser för de närmaste tio till femton åren pekar på en fortsatt ökning av energiförbrukningen i allmänhet och elförbrukningen i synnerhet. Prognoserna baseras på uppgifter från industrin och transportföretagen, och de tar hänsyn även till hushållens, handelns och servicenäringarnas förväntade behov. Den allmänna bilden överensstämmer väl med den senaste statliga energiprognosen från år 1967, som nu håller på att revideras. Utan att gå in på någon bedömning av enskilda prognoser på detta område vill jag framhålla att ett ökat behov av elkraft under åtminstone det närmaste decenniet utgör en realitet, som man måste ta hänsyn till vid samhällsplaneringen. Hur skall detta behov tillgodoses? Av skäl som jag nämnt står valet i dag mellan att bygga ut värmekraft baserad på olja och värmekraft baserad på kärnkraft. I vårt land har man gjort bedömningen att kärnkraften från samhällets synpunkt erbjuder det minst ogynnsamma alternativet. Jag har redan nämnt att kärnkraft innebär ett minskat importberoende. Även i miljöhänseende utgör kärnkraftverket en mindre belastning än ett oljekraftverk av motsvarande effekt. Kärnkraften innebär också en bättre hushållning med begränsade naturresurser. Starka allmänna intressen talar alltså för kärnkraft. Dessutom pekar kraftföretagens kalkyler på att kostnaderna för kärnkraften i vårt land är lägre än för alternativa kraftslag. Som ett resultat av dessa överväganden kommer utbyggnaden av elproduktionen under 1970-talet att baseras främst på kärnkraft. Kärnkraften väntas år 1980 svara för cirka en tredjedel och år 1985 för cirka hälften av elproduktionen. De kärnkraftverk som skall vara i drift år 1980 är redan i dag under byggnad eller beställda. Kärnkraften innebär vissa risker, liksom nästan all annan teknisk och industriell verksamhet. Vad som är utmärkande för kärnkraften är att säkerhetstänkandet fått prägla utvecklingen från början, och detta med hänsyn även till de globala långsiktiga riskerna. Mycket stora ansträngningar har gjorts internationellt för att analysera säkerhetsfrågorna i samband med driften av kärnkraftverken och få fram konstruktioner som tillfredsställer högt ställda krav på säkerhet. Erfarenheterna av kärnkraftens säkerhet har också hittills varit goda. Inget har framkommit som tyder på att man i något väsentligt avseende felbedömt säkerhetsproblemen i samband med kärnkraft. Även i vårt land har insatserna på kärnkraftområdet från såväl statens som industrins sida i hög grad inriktats på säkerhetsfrågor. De myndigheter som ansvarar för kontrollen i fråga om radiologisk säkerhet, främst delegationen för atomenergifrågor och statens strålskyddsinstitut, har här en mycket viktig uppgift. Forskningsoch utvecklingsarbete beträffande säkerheten på kärnenergiområdet bedrivs av bl.a. AB Atomenergi. För att ytterligare öka insatserna på detta område har beslut nyligen fattats om ett säkerhetsprogram finansierat av kraftföretagen och under ledning Med det jag nu sagt har jag försökt visa att vårt land haft starka motiv för sin satsning på kärnkraften och att verksamheten har bedrivits på ett ansvarsfullt sätt. Med anledning av fru Hambraeus” första fråga vill jag emellertid framhålla att den fortsatta utvecklingen på kärnkraftområdet givetvis måste följas noga med hänsyn till riskfaktorerna och till de alternativa produktionsmetoder som står till buds. Fru Hambraeus tar vidare upp en mera speciell säkerhetsfråga, nämligen förvaringen av det högaktiva avfallet från kärnkraftverken med hänsyn till att detta innehåller vissa ämnen — bl.a. plutonium — som under mycket lång tid utgör en fara för omgivningen. Utan att i detalj gå in på de mycket komplicerade biologiska och tekniska problemen vill jag försöka sätta in avfallsfrågan i dess sammanhang. Vid drift av kärnkraftverk bildas dels radioaktiva klyvningsprodukter, dels bl.a. plutonium. Dessa produkter utvinns ur de utbrända bränsleelementen från reaktorerna vid den s.k. upparbetningen. Plutonium har ett stort värde genom att det kan användas på nytt som reaktorbränsle. I själva verket kan man i den nuvarande generationen av kraftverk spara betydande kvantiteter uran om man låter plutonium från utbränt reaktorbränsle föras tillbaka till reaktorerna. I framtiden kan plutonium komma att få ännu större värde eftersom dess användning i s.k. bridreaktorer möjliggör ett flera tiotal gånger högre energiuttag från uranet. Användningen av plutonium kan därför få stor betydelse för hushållningen med världens energitillgångar. Plutonium är emellertid ett mycket giftigt ämne. Man måste därför tillämpa en sträng övervakning så att plutonium inte kan tränga ut i omgivningen. Erfarenheterna hittills från drift av kärnkraftverk och från upparbetning av använt reaktorbränsle visar att det är möjligt att uppnå en mycket hög grad av säkerhet för omgivningen i detta avseende. Jag kan tillägga att kontrollen av plutonium inte bara motiveras av dess skadlighet för omgivningen. Plutonium kan även användas för framställning av kärnvapen. De icke-kärnvapenstater, som i likhet med Sverige anslutit sig till fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, har underkastat sig en långtgående kontroll genom Internationella atomenergiorganet. Kontrollen, som i hög grad inriktas på plutonium, förutsätter att de nationella myndigheterna bygger upp noggranna redovisningsoch säkerhetssystem vid alla kärnkraftanläggningar i landet. Vid behandlingen av det använda bränslet från kärnkraftverken kan med dagens teknik nästan allt plutonium tas till vara för återanvändning. Restkvantiteterna jämte vissa andra starkt radioaktiva produkter måste förvaras under lång tid på ett sätt som innebär garantier för att aktiviteten inte kan spridas till omgivningen. Som fru Hambraeus påpekar finns det i dag inga internationellt accepterade metoder som utgör slutliga lösningar av förvaringsproblemet. Det pågår emellertid utveckling av metoder som innebär att avfallet överförs i former som inte kräver kontinuerlig övervakning och som utesluter att de skadliga ämnena frigörs till omgivningen. I Sverige har de ansvariga myndigheterna tidigt uppmärksammat frågan om hantering av det högaktiva avfallet. Frågan har för vår del ännu inte blivit praktiskt aktuell. Upparbetningen av bränsle från de första svenska reaktorerna sker nämligen i utländska anläggningar och förvaringen av det högaktiva avfallet sker vid dessa anläggningar. Man kan emellertid inte utesluta att det inom det närmaste årtiondet kommer att visa sig nödvändigt att förbereda förvaring av avfallet från svenska kärnkraftverk inom landet. Bl. a. med hänsyn härtill kommer jag inom Nr 128 Torsdagen den är att utredningen skall behandla frågan om ansvarsfördelningen på detta 30 november 1972 område och lägga fram förslag till åtgärder, bl.a. i fråga om organisation. Utredningen skall även beakta möjligheterna till internationellt samarbete på avfallsområdet. Beträffande fru Hambraeus” tredje fråga vill jag slutligen framhålla att problemet med förvaringen av det högaktiva avfallet inte enligt min kort att föreslå Kungl. Maj:t att sakkunniga tillkallas med uppgift att utreda frågan om behandling och förvaring av radioaktivt avfall. Avsikten mening föranleder en omprövning av det svenska kärnkraftprogrammet. - kärnkraften Jag vill erinra om att riksdagen fattade de grundläggande besluten om detta program redan vid 1950-talets mitt. Därefter har frågor om programmet årligen behandlats i samband med anslagen till statens vattenfallsverk och AB Atomenergi. Så sent som i våras tog riksdagen ställning till en viktig aspekt av kärnkraftutbyggnaden i och med att den fastställde vissa riktlinjer för försörjningen med kärnbränsle. Som jag redan framhållit bör emellertid den fortsatta utvecklingen noga följas. Den nya utredningen kommer att kunna ge ett underlag för att bedöma den speciella säkerhetsfråga som fru Hambraeus tagit upp. Den vidare frågan om den långsiktiga utvecklingen på energiområdet med hänsyn till miljöintressen och tillgång på naturresurser behandlas redan av en särskild utredning. Riksdagen har goda möjligheter att följa arbetet inom denna utredning genom en expertgrupp sammansatt av företrädare för fem partier.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation men måste konstatera att jag inte fått svar på de två första frågorna och att svaret på den tredje chockerande nog är nej. Industriministern anser alltså inte att utbyggnadsprogrammet för kärnkraften är en riksdagsfråga. Industriministern säger visserligen att den fortsatta utvecklingen på kärnkraftområdet givetvis måste följas noga med hänsyn till riskfaktorerna och till alternativa produktionsmetoder som står till buds. Men man satsar ytterst litet på utvecklandet av alternativa energiproduktionsmetoder. Möjligheten att de blir konkurrenskraftiga är alltså liten. Samtidigt konstaterar statsrådet att de kärnkraftverk som skall vara i drift år 1980 är redan i dag under byggnad eller beställda. Det är tydligen bara för riksdagen att anslå medel. Betyder detta att svaret på min första fråga är ja och att alltså det faktum att Sverige satsat så mycket på atomkraft hindrar oss från att förutsättningslöst diskutera den fortsatta utbyggnaden av atomkraftverk, trots att vi nu upptäckt större risker med metoden än vi kände till när vi började satsa pengarna? Med anledning av min andra fråga konstaterar statsrådet att det starkt radioaktiva avfallet måste förvaras under lång tid på ett sätt som innebär garantier för att aktiviteten inte kan spridas till omgivningen. Enligt professor Bo Lindell vid statens strålskyddsinstitut är det fråga om att vakta avfallet under oöverskådlig tid. Amerikanska vetenskapsakademin nämner siffran 600 år, OECD och den europeiska kärnkraftorganisationen ENEA säger att avfallet måste hållas isolerat från människan för evigt. Det rör sig om mycket giftig och radioaktiv materia som fordrar speciell kunskap och utrustning för att kunna hållas isolerad, alltså för oöverskådlig tid. Ibland för man fram i debatten att det skulle röra sig om små mängder. Det tycker jag är ett egendomligt påstående. Enligt direktör Bo Ahler i AB Atomenergi räknar man med att i Sverige år 1985 hantera tonvis med högradioaktivt material om året. Några få mikrogram räcker för att framkalla cancer. Industriministern konstaterar att nästan all teknisk och industriell verksamhet innebär risker, medan riskerna med kärnkraften är ovanligt väl utforskade. Man gör alltså allt vad man kan, och mer kan väl ingen begära. Frågan är bara om problemet är möjligt att lösa. Är det kanske vår tids alkemi vi står inför? Det finns fysiker som tror att vi här har ett problem som är omöjligt att lösa enligt fysikens lagar. Då hjälper det inte hur mycket vi anstränger oss. Vi blir inte av med det högaktiva avfallet utan överlämnar åt kommande generationer att vakta det, oberoende av om de kan eller vill. Det är glädjande att industriministern tillsätter en utredning om avfallsproblemet. Är industriministern villig att uppskjuta kärnkraftverksutbyggnadsprogrammet tills vi fått klarhet i om avfallsfrågan kan lösas? Fortsätter vi nu att bygga atomkraftverk, måste vi räkna med möjligheten att det inte går att lösa avfallsproblemen. Har vi rätt till detta? Det är den andra fråga jag riktade till industriministern. Teknikerna kan inte avgöra om vi har rätt till detta eller inte. Det är en moralisk fråga, som måste avgöras av politikerna. Det är teknikerna mycket noga med att framhålla. Industriministern svarar inte på frågan om vi har rätt att producera ämnen, som måste övervakas och skötas med tekniskt komplicerade metoder i oöverskådlig tid. Detta är något helt nytt i mänsklighetens historia. Skurkar har vi väl alltid varit, vi människor, men vi har inte förut haft de tekniska möjligheterna att ställa till med ett så stort problem för kommande generationer. Inte nog med att vi nu snabbt förbrukar de naturtillgångar som lagrats på jorden under årmiljoner som vi berör i samband med näringsutskottets betänkande nr 50, vi intecknar också framtiden genom att tvinga våra efterkommande att ta hand om de livsfarliga avfallsprodukter vi skapat. Industriministern hyser tydligen inga moraliska betänkligheter att sätta i gång och producera dessa riskabla ämnen i full skala, trots att forskarna inte kan garantera att de finner en godtagbar lösning. Teknikerna å sin sida är, som sagt, mycket noga med att lämna ansvaret för detta till politikerna. Men det ansvaret kan riksdagen inte ta så länge regeringen inte tillåter oss att förutsättningslöst diskutera föroch nackdelar med en fortsatt utbyggnad av atomkraftverken. Industriministern säger i samband med min tredje fråga, om han är villig att hänskjuta ärendet till riksdagen, att riksdagen fattade de grundläggande besluten om ett utbyggnadsprogram för kärnkraften vid 1950-talets mitt. Jag har letat igenom riksdagsprotokollen från den tiden men har inte kunnat hitta någon debatt i kammaren i denna fråga. Man kan väl anta att programmet uppfattades som ett försöksprogram och alltså antogs utan debatt. Mycket har dock ändrats sedan dess. Ingen kände då till de svårlösta problem som vi nu vet om. Vi står inför en helt ny situation. Ett beslut från 1950-talet kan inte få hindra oss från en omprövning, när alla förutsättningar ändrats. Industriministern anser att det räcker att vi kan följa frågan genom den utredning som tillsatts inom industridepartementet — för övrigt genom bifall till en centermotion. Det är egendomligt att den av riksdagen beställda parlamentariska nämnden blev en utredning med beslutande experter och med riksdagsledamöter såsom en expertgrupp utan beslutsfunktion. Det är en egendomlighet i sig själv. Denna nämnd innebär ändå ett framsteg i en situation, där kraftproducenterna förut helt styrt energiproduktionens utveckling. Men härigenom lämnas ju inte frågan om den framtida utbyggnaden till riksdagens avgörande. Vidare säger statsrådet att utbyggnadsprogrammet årligen behandlas i samband med anslagen till statens vattenfallsverk och AB Atomenergi. Det kan väl ändå inte vara önskvärt att riksdagen varje år skall ställa till med en ”Ritsemdebatt”, om man ifrågasätter utbyggnaden av atomkraftverk. Det gäller ju här långa planeringsperioder, vilket statsrådet också påpekat. Vad blir det för arbetsro för Vattenfall och AB Atomenergi, om man inte vet från det ena året till det andra hur det skall bli med anslagen till dessa långsiktsprojekt? Dessutom har riksdagen ingenting att göra med de kraftverk som kan komma att byggas utan statliga anslag. Regeringen tar här på sig ett tungt ansvar. Det rimliga vore i stället att riksdagen förelades en proposition om det nu planerade utbyggnadsprogrammet. Då funnes förutsättningar för en sakligt underbyggd debatt, och vi skulle kunna fatta beslut om denna ödesfråga i demokratisk ordning.